Fru talman! Herr Nilsson i Tvärålund är mycket vänlig. Däremot tycks både herr Fälldin och herr Helén nästan ha uppfattat det så att jag har burit mig förskräckligt klumpigt åt här. Det höll på att bli tal om en JO-anmälan och brott mot riksdagsstadgan, så jag vet inte om mitt uppträdande har varit så prydligt i detta sammanhang. Jag kan inte se någon skillnad mellan statsministerns och min presentation av regionpolitiken. Jag anslöt mig ju helt till vad statsministern hade sagt och uttalade också att jag tyckte det var ett alldeles utmärkt anförande han hade hållit om dessa frågor, och det tycker jag verkligen. Gör inga försök att få någon skillnad i uppfattningen mellan oss, för någon an existerar absolut inte! Till herr F någon ny replik — att förslaget har vuxit fram, som flera talare har sagt, älldin vill jag säga — och nu skall jag inte försöka föranleda även representanter för utskottet, genom en samverkan. Kommunerna har varit med när man har uttalat sig på länsplanet. Jag tycker vi kan säga att vi har en ovanligt bred förankring för detta förslag. Sedan är det självfallet så att vi inte har den där typen av länsdemokrati som centern talar om. Det har inte funnits något alternativ, och vi har alltså gått fram på det sätt jag beskrivit. Därför tycker jag inte man skall kritisera arbetet utifrån föreställningar om vad man möjligen kan få någon gång i en oviss framtid. Det får vi väl låta bli en diskussion för sig. Fru talman! Nu lovar jag att inte komma tillbaka.

Fru talman! Vi står nu inför tredje ronden i den mammutmatch som pågår här i kammaren, och vi kan ännu inte skönja något slut på den.

Av en ödets skickelse har jag under hela mitt yrkesverksamma liv kommit att syssla med markfrågor och markpolitik, och detta har gjort att jag också kommit att intressera mig för markpolitikens historia. Någon tänkare har sagt att man måste känna det förflutna för att förstå samtiden och för att kunna tyda framtiden. Det var med stort intresse jag lyssnade på statsministerns historieskrivning. Men statsministern får verkligen förlåta mig att jag tycker att det var en väl ensidig och även en orättvis bild han gav av den historiska utvecklingen. Han satte likhetstecken mellan Bondesverige och Fattigsverige och påstod att vi i centerpartiet önskade oss tillbaka till detta Fattigsverige. Det finns anledning att fundera åtskilligt över om det här är en riktig beskrivning av det historiska förloppet i vårt land. Man kan fråga sig: Hur kunde detta Bondesverige, Fattigsverige, hålla ut i över 1 500 år och under hela den tiden hävda frihet och oberoende mot en makthungrig statsmakt, mot adeln och mot kyrkan? Förklaringen är ju helt enkelt den att detta Bondesverige — Fattigsverige som statsministern kallar det — var ett bysamhälle, och i detta bysamhälle rådde lagen om den inbördes hjälpen, där rådde solidaritet och gemenskap. Det var förutsättningen över huvud taget för att detta bysamhälle och detta Bondesverige skulle bestå århundrade efter århundrade. Och det var ett samhälle byggt på naturahushållning, där produktionskedjan var sluten. Det existerade ingen miljöförstöring i detta samhälle, och det var givetvis en av förutsättningarna för att det skulle kunna bestå tiderna igenom. Förhållandena människor emellan i detta bysamhälle reglerades genom de gamla landskapslagarna, och dessa reglerade inte minst markpolitiken i samhället. Detta bysamhälle hade siktet inställt på nästa generation — man hade byggt upp hela produktionen och hela utvecklingen i detta samhälle med tanke på kommande generationer. Äganderätten har helt enkelt sitt ursprung i denna målsättning; det gällde att trygga den för att nästa generation i sin tur skulle ha möjligheter att skaffa sig utkomst. I detta byoch bondesamhälle inträffade en revolution, som inte genomfördes underifrån av människorna i detta samhälle utan genom påbud från statsmakten, alltså uppifrån. Jag tänker här på skiftena i slutet av 1700 och början av 1800-talet, då man sprängde byarna, flyttade ut gårdarna och frångick de principer som samhället dittills byggt på, nämligen lagen om den inbördes hjälpen, solidariteten och gemenskapen. Då gick vi in i nästa epok i och med liberalismens och industrialismens genombrott. Det var en ny fas i historien, nämligen exploateringsepoken. Jag skall visst inte förneka att industrialismen har haft enorm betydelse när det gällt att höja levnadsstandarden och ge oss möjligheter att leva ett rikare liv över huvud taget. Men den byggde ytterst på att man utnyttjade de naturtillgångar som vårt land och andra länder, inte minst utvecklingsländerna, förfogade över. Och vad har vi gjort under dessa 100 eller 150 år? Jo, vi har i mycket hög grad undan Nr 144 för undan förbrukat det kapital som naturtillgångarna utgjort: kol, olja, Fredagen den mineraler och mycket annat. Och det är just de produktionskällorna som 15 december 1972 har skapat möjligheterna för den höga standard vi har i dag. Nu står emellertid detta industrisamhälle vid ett vägskäl. Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen, vi kan inte fortsätta att exploatera naturtillgångarna, vi kan inte fortsätta med miljöförstöringen. Vi måste välja en annan väg. Och det gör vi med ett beslut om att gå in för en hushållning med mark och vatten och övriga naturtillgångar, alltså det beslut som vi kommer att fatta här om några dagar — och som vi måste fatta om vi över huvud taget vill att vårt samhälle skall överleva och människorna ha en chans i fortsättningen. Statsministern har naturligtvis rätt i att vår höga levnadsstandard beror på om vi kan upprätthålla och utveckla vår industriella kapacitet, men någon garanti för våra chanser att överleva innebär inte industrin i och för sig. Vi kan inte leva av järnfilspån och bilgaser, utan det behövs bröd för det. Och då är vi — det är dit jag har velat komma med hela detta mitt resonemang — tillbaka vid ungefär den utgångspunkt där industrialismen en gång startade. Vi måste falla tillbaka på de principer som bar upp det gamla bysamhället, nämligen solidaritet, gemenskap och lagen om inbördes hjälp. Och vi måste hushålla med de naturtillgångar som står till vårt förfogande. På det viset blir industriepoken bara en parentes, och vi startar någonting nytt. Jag hoppas att vi gör det med det beslut vi här kommer att fatta om att hushålla på ett annat sätt med våra naturtillgångar.

Jag skulle också vilja säga några ord om centerns syn på mark och markinnehav och vår syn på äganderätt över huvud taget. Jag vet inte om de andra partierna vill ansluta sig till den synen. Men vi kan inte, med de traditioner partiet har i det förgångna, se på marken som på vilken annan handelsvara som helst, som en konsumtionsartikel som kläder, skor, mat eller dylikt. Marken har ett unikt värde. Den ligger där den ligger; vi kan inte flytta på den. Den är över huvud taget en förutsättning för att mänskligheten skall kunna överleva. Det är där vi skaffar oss vårt dagliga bröd. Av den orsaken måste vi hushålla med marken som produktionskälla.

Det har vi faktiskt, såvitt jag kan förstå, för första gången i vår historia nu fått fastslaget, och det betraktar jag som en stor tillgång. Det finns en hel del kverulanter — skribenter och andra — som har försökt förringa det arbete som ligger bakom propositionen Hushållning 141 med mark och vatten. Jag har ingen förståelse för sådana synpunkter. Man säger att den är mer eller mindre betydelselös, man förringar dess betydelse med tanke på framtiden, och man hävdar att det här inte är någonting att komma med och att det behövs ett helt annat grepp om ämnet. Jag vill då bara säga att någon gång och någonstans måste man börja, och det har man nu gjort, man har börjat med en riksplanering för våra kuster och våra fjällområden, och man måste gå vidare. Vi måste hushålla med våra naturtillgångar, och vi måste planera för hur vi skall använda dem. Jag skall inte mera utveckla den här filosofin utan gå över till mera konkreta ting som har anknytning till utskottsbehandlingen av detta ärende. Jag skall ta upp några av de reservationer som jag själv står bakom. Jag börjar då med några kommentarer till reservationen 6. Inriktningen av miljöinsatserna har inte fått någon övergripande beskrivning av civilministern. Det är kanske förklarligt med hänsyn till arbetssättet och den rätt hårda bindningen till rapportens disposition och uppläggning. En utgångspunkt för det fortsatta arbetet måste dock vara att innan man kommer till sammanvägningsstadiet få klarhet i de allmänna prioriteringsfrågorna. Det som förs fram i reservationen 6 är sålunda inte någonting som framförs i polemik mot propositionen. Det är avsett som en del av det i propositionen begärda yttrandet över riktlinjerna, en del som betonar behovet av att se på frågan om prioriteringen av miljöinsatserna för att få ut det bästa möjliga. Egentligen hade det inte behövt bli en reservation, men det är ofta så vid behandlingen i ett utskott att när man inte kan påvisa att motionens krav är tillgodosedda i propositionen, så avstyrker man för säkerhets skull motionen. Jag är övertygad om att vi inte behöver debattera reservationens sakliga riktighet. Reservationen 8 innehåller alternativa motiv till den hemställan som vi liksom majoriteten står bakom. Reservationens syfte är att betona att inrikesministerns regionalpolitiska handlingsprogram inte är allena saliggörande för hushållningen med mark och vatten. I de allmänna delarna får vi komma ihåg att valet fortfarande står mellan en centralistisk och en decentralistisk inriktning. Civilministerns uttalanden i denna del är dock så utformade att vi inte funnit skäl att gå emot dem. Reservationen med sin hänvisning till att andra alternativ står till buds borde t.o.m. kunna ha flutit in i en majoritetsskrivning om det inte var för regeringspartiets politiska prestige. I motionen 1824 har frågan väckts om den fortsatta planeringen i norra Bohuslän. Utskottets ledamöter från centern och moderata samlingspartiet har i reservationen 12 förordat att riktlinjerna preciseras i ett hänseende, nämligen att de inte skall anses hindra att industrimark reserveras vid Idefjorden. Utgångspunkten är ju den att de geografiska riktlinjerna enligt propositionen ger vissa restriktioner till förmån för rekreation och naturvård i vissa kustområden, bl.a. norra Bohusläns obrutna skärgårdskust från Brofjorden till norska gränsen. Civilministern ansluter sig till förslagen i rapporten.

Sätter man punkt där får man en uppfattning om planeringsriktlinjerna. Det sägs emellertid också att detta inte innebär att näringslivets utveckling inom området skall hindras vad det gäller företag inom huvudparten av industri. Tvärtom kan, enligt propositionen, förbudet mot miljöstörande industri stärka motiven för att lämna regionalpolitiskt stöd till annan industri som vill etablera sig där. Det sägs också att de riktlinjer som nu kan anges är mycket översiktliga samt att de angivna områdena är endast grovt avgränsade. Riktlinjerna får också anses innebära att förekomsten av djuphamnsmöjligheter inom områdena vägts in men inte ansetts väga så tungt att den obrutna kustens princip borde naggas i kanten. I Länsprogram 1970 har länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län bl.a. betonat att det påbörjade samarbetet mellan Tanum och Strömstad samt de norska grannkommunerna i frågor som berör samhällsplaneringen bör kraftigt understödjas. Vidare har länsstyrelsen föreslagit att tung industri lokaliseras till Strömstad för att ersätta den avtagande sysselsättningen inom jordoch stenindustrin. I det regionalpolitiska handlingsprogrammet har Strömstad klassats som regionalt centrum. Vi svävar i ovisshet om hur de allmänna riktlinjerna slutligen konkretiseras i andra. Vad innebär den grova gränsdragningen? Kan man tänka sig att jämka på angivelsen ”den norska gränsen” i den del som ligger vid Idefjorden och som inte är havskust i vanlig mening? Hur skall man kunna beakta industrilokaliseringen på norsk sida? Vad kan samrådet över riksgränsen leda till? Det är möjligt att vi inte får besked förrän efter den första etappen — således våren 1974. Men, som vi i andra sammanhang så ofta påpekat, får samhället inte kvävas i planeringsförlamning, och riksdagen måste veta vad den gör när den godtar planeringsriktlinjer av den här typen. Utskottsledamöterna bakom reservationen 12 föreslår en precisering av riktlinjerna för Bohuskusten. Preciseringen innebär ett uttalande, att riktlinjerna inte hindrar att industrimark reserveras vid Idefjorden. Vi har följt motionen 1824 av herrar Mattsson i Skee och Mattsson i Lane-Herrestad. I motionen preciseras områdets läge vid Idefjordens mynning. Reservanterna har inte gått så långt utan vill överlåta preciseringen till den kommunala planeringen. Vad vi vill är att klart säga ut att ett område i anslutning till den norska gränsen får reserveras för även tung — industri som inte ger miljöfarliga utsläpp. Vi vill inte gå emot principen om en obruten kust. Vi vill inte heller motverka rekreationssyftet. I stället anser vi att bevarandet av detta kräver ett utbyggt näringsliv och en bofast befolkning. Jag hoppas att civilministern redan här i kammaren kan ge en sådan bild av vad anvisningarna till länsstyrelsen kommer att innehålla i det här sammanhanget, dvs. om direktiven till länsstyrelsen medger att kommunen kan göra en generalplan med det föreslagna industriområdet. Under alla förhållanden bör riksdagen för sin del påkalla en precisering enligt I centerns partimotion 1813 har vi föreslagit en ändring i övergångsbestämmelserna till de ändrade ersättningsreglerna. Motionens tankar har av centeroch folkpartiledamöterna förts vidare i reservationen 24 till civilutskottets betänkande. Majoriteten har sagt nej, därför att ändringen skulle föra för långt — moderaterna har sagt nej, därför att ändringen inte för nog långt. Jag tänker närmare utveckla denna fråga därför att jag anser den vara principiellt viktig. Bakgrunden är ju den att enligt propositionens huvudförslag ersättning inte skall lämnas för minskad glesbebyggelserätt. Riksdagsmajoriteten sade i fjol — då den här beställningen gjordes — följande: ”> — — exploateringsrätt för glesbebyggelse har hittills uppfattats som i princip fri och inskränkt endast av temporära förbud. Det skulle därför kunna anses som obilligt om markägare som hittills på ett påtagligt sätt vidtagit åtgärder för att få till stånd en glesbebyggelse inte under en övergångstid skulle kunna ställa anspråk på ersättning. Övergångsregler — — — bör utformas så att de inte medger spekulation eller missbruk.” Innebörden av uttalandet måste ha varit att man skall skilja de konkret angivna användningsavsikterna från de endast påstådda. I propositionen har civilministern gjort en gränsdragning genom att reservera en möjlighet att få ersättning endast för markägare som ”vidtagit påtagliga åtgärder”. Han tolkar själv huvudprincipen så, att förväntningarna på glesbebyggelse skall ha ”tagit mera påtaglig form” och att ersättning inte skall lämnas ”när bebyggelse inte är påtänkt”. Och så långt är vi helt ense. Civilministern exemplifierar i propositionen vad han vill se som bevis för att tankarna på glesbebyggelse ”tagit mera påtaglig form”. Han anger då först vissa faktiska handlingar: vägbygge, brunnsborrning, avstyckningsansökan m.m. Vidare anger han vissa faktiska förhållanden som skall godtas oberoende av om nuvarande ägare varit aktiv eller inte — t.ex. att fastigheten, kanske på ansökan av annan, avstyckats för glesbebyggelse år 1948 eller senare. Kritik har framförts i remissbehandlingen mot det här sättet att skilja fåret från getterna i ersättningshänseende. Man har sagt att den här metoden ger ett slumpartat val. Civilministern tycks sig ha känt sig berörd av den kritiken. Han säger att han går på den här linjen därför att ingen har kommit fram med något annat förslag som håller sig inom huvudprincipen. Men nu har civilministern fått ett förslag i reservationen 24. Allmänt sett tycker jag att det har en sådan utformning att det borde kunna övervägas även av regeringspartiet. Förslaget i reservationen går ut på att det önskvärda konstaterandet av att tankar på glesbebyggelse ”tagit mera påtaglig form” skall kunna göras också med hänsyn till taxeringen. Jag tror att civilministern kan hålla med mig åtminstone så långt att det finns fastigheter där man av hänsyn till familjeskäl eller personliga förhållanden skjutit upp att ”vidta en påtaglig åtgärd” men där glesbebyggelseförväntningen egentligen är lika konkret som i fall där man fått i väg en ansökan om avstyckning i rätt tid. För att ge litet mer resultat åt den princip vi gemensamt utgår från — = Nr 144 nämligen att inte hindra ersättning där detta kan uppfattas som obilligt — Fredagen den kan man enligt min mening mycket väl hålla sig till de taxeringsvärdena. 15 december 1972 De är satta av en opartisk myndighet, och de har använts för at ge. —L —— —— ir L Erhåll RAR så änkna > — Regional utveckunderlag för statens krav på skatt. Därför bör de rimligtvis duga också M j rr kd äv a i ling och hushållning som underlag för att i varje fall skilja ut en krets fastighetsägare som skall Atea är med mark och vatkunna yrka på ersättning under ett övergångsskede. Jag är för egen del fullt medveten om att det inte är så enkelt att man GG bara kan avläsa i taxeringslängden var det finns upptaxeringar på grund av glesbebyggelsevärde ens enligt den äldre definitionen. Jag är också på det klara med att det inte alls går att läsa ut vad som beror på glesbebyggelsevärde enligt den nyare definitionen. På den punkten behöver vi inte argumentera. Men jag tycks påstå att det inte skulle vara svårt att skilja ut en övervägande grupp fastigheter med ett särskilt exploateringsvärde som klart beror på förväntningar om tätbebyggelse. Om man dessutom, som enligt reservationen 24, inom den återstående gruppen skiljer ut i princip de fastigheter där ägaren bor på brukningsenheten har vi kvar en grupp fastighetsägare som det enligt min mening skulle vara obilligt att neka en prövningsrätt övergångsvis. Det är kanske inte omöjligt att jag skulle kunna få civilministern med på resonemanget så här långt. Då invänder han förmodligen att han aldrig kan tänka sig — för principens skull — att lämna ersättning för glesbebyggelserätt enligt den äldre definitionen. Jag tycker att den känsligheten är överdriven. Han går ju själv från en princip för att göra övergångsregler som inte upplevs som obilliga. Och för övrigt skulle också en ersättningsrätt endast för det inskränkta glesbebyggelsevärdet kunna diskuteras, om vi bara kan komma så långt. Reservationens innehåll utesluter inte detta, och det skulle väl inte vara svårare att låta domstolen värdera inom den här kretsen än inom en krets som bestämts av vägbygge och brunnsgrävning. Det är mot den bakgrunden som jag gärna vill ha ett löfte av civilministern att han — oavsett hur det går i voteringen om reservationen — låter den här frågan utredas närmare. Om vi får en proposition om grustäkterna i vår, skulle ju utfallet kunna anmälas då. Det bör också noteras att vi begränsat ersättningsrätten till ett högsta belopp om 150 000 kronor. Det har vi gjort därför att vi delar civilministerns uppfattning att både statsfinansiella och fördelningspolitiska motiv måste beaktas. Jag skall inte fästa mig vid den ur debattsynpunkt otrevliga släng som majoriteten — tydligen inspirerad utifrån — ger i det här sammanhanget. Den sortens debatteknik är i varje fall civilministern främmande för. I stället vill jag påpeka för de ledamöter av moderata samlingspartiet som står bakom det särskilda yttrandet 4 att jag tror att det ligger bra mycket mera realism i reservanternas positiva förslag till förbättringar. Spel utanför planen brukar inte leda till mål. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till alla reservationer under vilka mitt namn återfinns och i övrigt till civilutskottets hemställan.

Fru talman! Tidigare på dagen har partiledarna vädrat sina visioner — de har påmint om sfärernas harmoni med en och annan dissonans. Nu är det vi från utskottet som skall vara litet mera marknära. Jag ber att från början säga att rapporten om Hushållning med mark och vatten är ett utomordentligt fint arbete. Det är klart, att det är ofullständigt. Det har sagts att man för den skull inte skulle ha lagt fram det, men jag anser att tiden var inne för publicering, eftersom en sådan här sak aldrig blir färdig. Kritik har också riktats mot att det fått en insmickrande layout i presentförpackning. Jag tycker vi skall vara tacksamma också för det. Många fina utredningar har förblivit olästa på grund av att de haft tråkig typografi och tråkiga omslag. Arbetet har på ett lättare sätt kunnat användas vid undervisning och sådant. Samtidigt skulle jag kanske säga något om den fina titeln Hushållning. Jag undrar om det inte är herr Grebäck som inspirerat till denna. Den första jag hörde tala om hushållning med sådana här resurser var just herr Grebäck. Tidigare talades om markanvändning. I samband därmed skulle jag vilja instämma i vad herr Grebäck sade angående centerpartiets syn på markäganderätten. Det ligger något i det uttryck jag mött under min tjänstgöring i vissa mellannorrländska län. Man talar där om ”gudslånet” när det gäller fast egendom — det är en sak man har, medan man är på jorden, men sedan skall andra ha den och man får därför inte förstöra den. Jag skall nu ingå på några av reservationerna och jag tar dem i nummerordning. De första är de som gäller Ljusnan och vattendragen över huvud taget. I vår motion 1817 säger vi att vi vill ha sådana riktlinjer för riksplaneringen, att vattenkraftsutbyggandet ej bör tillåtas i hittills oexploaterade älvoch sjösystem. Vi har på grund av utskottstekniska skäl fått dela upp frågan i tre reservationer. Den första gäller reservationen 13 om Kalix älv. Utskottsmajoriteten vill där ha ett temporärt förbud i avvaktan på ytterligare överväganden för att grunda ett definitivt beslut på ett bättre underlag. Vi säger att det är onödigt att skaffa fram detta underlag och att Kalix älv skall vara outbyggd. oexploaterade älvoch sjösystem i övrigt. Här har frågan om Ljusnan, som diskuterades tidigare i dag, kommit in. Jag skulle vilja försöka att analysera vad som är skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen. Det har påståtts att skillnaden inte är så stor, och det är den kanske inte heller, för vi har tydligen samma strävan att bevara dessa älvar — men på olika sätt. Majoriteten säger, att vi inte kan ge oss in i den process, som pågår beträffande Ljusnan speciellt. Men vi vill att man hos Kungl. Maj:t beställer en lagändring, som gör att den från 1 januari i år gällande regeln i vattenlagen om underställning till Konungen skall gälla även för pågående mål. Det kan alltså komma en sådan lag under våren 1973 om Kungl. Maj:t tycker som riksdagsmajoriteten. Om sedan Kungl. Maj:t tycker på samma sätt i målet har man ingen garanti för. Frågan underställs Kungl. Maj:t för bedömning, och det finns alltså ingen garanti för att Ljusnan förblir outbyggd. Sedan vill man att Kungl. Maj:t skall bedöma frågan om alla dessa älvars eventuella utbyggnad i ett samman hang. Det finns en särskild utredning tillsatt om det, och här är alltså ytterligare ett osäkerhetsmoment. Vad gör då reservanterna? Jo, vi går på motionens förslag om att det skall utfärdas riktlinjer att dessa vattenkraftstillgångar icke skall utbyggas. Vi har i reservationen 15 till civilutskottets betänkande föreslagit följande lydelse: ”Starka skäl talar enligt utskottets mening för att hittills oexploaterade älvoch sjösystem bör bevaras. Utskottet vill därför understryka att de hittills oexploaterade huvudälvarna bör undantas från kraftverksutbyggnad.” Därefter talar vi om vad som därutöver bör innefattas i oexploaterade älvoch sjösystem. Vi säger vidare att denna princip bör gälla som riktlinje för det fortsatta riksplaneringsarbetet och att vad utskottet här anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna. Vi säger att det nu har presenterats ett stort arbete som skall ligga till grund för hushållningen med dessa resurser. Vi inbjudes av statsministern och därefter av fackministrarna att godkänna riktlinjerna. Men vi vill ha en riktlinje som går ut på att det inte skall ske någon utbyggnad, det är en klar viljeyttring. Om det blir majoritet i riksdagen för denna mening, måste alltså regeringen expediera detta beslut med något av de knep och konster som redan finns i den nuvarande och kommande lagstiftningen. Där finns frågan om generalplan, det finns möjligheter att använda naturvårdslagen, och vi har 87 § Byggnadslagen som drevs igenom förra året genom vilken Kungl. Maj:t kan utfärda byggnadsförbud i viss utsträckning. Vidare kan länsstyrelserna agera genom byggnadsförbud, man kan ha provisoriska förbud osv. Om regeringen slår på trumman och säger att det skall bli en riksplanering och riksdagen fattar beslut beträffande dessa älvar, vore det väl underligt om inte regeringen skulle kunna expediera detta beslut. Om regeringen inte kan göra det blir ju dess uttalande bara luftbubblor. Statsminister Palme antydde att det inte fanns någon annan möjlighet än en retroaktiv lagstiftning för att man skulle kunna gå i process. Jag har talat med vattenrättsdomare om den här saken, och de säger att de inte tycker om ingrepp i processer och tycker inte om retroaktiv lagstiftning. Men om det kommer ett administrativt beslut som förbjuder att man t.ex. tar grus ur en grusås eller bygger i vatten, är det klart att en pågående process måste upphöra. Anta att vi har sju älvar kvar i detta land och att det pågår processer, sökta före den 1 januari 1972, för alla sju älvarna i något avseende. Om processen leder till att det ges utbyggnadstillstånd i allesammans, upptäcker man plötsligt att vi inte har några älvar kvar. Då måste man innan processerna slutförts vidta åtgärder, och dessa åtgärder är att kräva stopp för all utbyggnad. Blir beslutet att ingen utbyggnad får ske då måste också processen upphöra och papperen lämnas tillbaka såvitt jag förstår. Däremot ställs det krav på ersättningar, och det görs ju ändå. Det sätt på vilket statsministern har framfört dessa saker tycker jag utgör ett bevis på att man inte vill ha riktlinjer, för man har ingenting att genomföra dem med. Jag har fattat det så att man har sådana möjligheter. Jag har för säkerhets skull plockat fram propositionen 106 från förra året i vilken föreslogs en ändring i vattenlagen. I den propositionen diskuterades förhållandet mellan plan och beslut i vattendomstolen. Samma diskussion hade vi i fråga om miljöskyddslagen — plan och koncession. Det sades att en koncession binder inte planmyndigheterna, däremot binder planmyndigheterna en koncession. Man får inte ge koncession om det strider mot planen, om man inte tror att den skall bli ändrad. På samma sätt är det här. Man får inte utfärda en vattendom i strid mot en plan annat än under förutsättning att planen ändras. Använder man sig t.ex. av generalplaneinstitutet eller av någon av naturvårdslagarna, sätter det stopp för en sådan exploatering. Det är min åsikt. Det vore intressant att få höra vad regeringens företrädare här har för åsikter om detta. Reservationen 16 handlar om parlamentarisk insyn i riksplanearbetet. När riksplanearbetet nu läggs fram för riksdagens prövning, blir en av de första frågorna: Hur skall denna verksamhet handhas i fortsättningen? Vad behöver göras för att föra ut idéerna och hur skall det göras? Förarbetena har pågått sedan 1965 i stort sett utan någon insyn fram till förra hösten då rapporten Hushållning med mark och vatten publicerades. Under årens lopp har mycken kritik framförts mot att arbetet bedrivits helt inom departementen, först kommunikationsdepartementet och senare civildepartementet. I interpellationsdebatter och på annat sätt har framförts önskemål om parlamentarisk insyn, men ingen öppning åt det hållet har gjorts. Däremot är det bekant att socialdemokratiska partiet har haft en studieeller testgrupp eller vad det nu kallas, som fått ta del av materialet innan det publicerades. Men det anser inte vi vara tillräckligt. Med ett visst jämmod har vi inom folkpartiet funnit oss i att det tekniska arbetet i form av inventeringar, metodstudier osv. har ägt rum i avskildhet. Däremot har vi sagt att riksplaneringen måste förankras i det demokratiskt utformade beslutssystem som gäller planering i vårt land. Vi har också framhållit att den kopplingen är så mycket svårare som riksplaneringen är något nytt som inkräktar på kommunernas planmonopol och att det inte bara är fråga om teknik utan att därtill bör läggas även en god dos av psykologi. Det skulle därför vara till gagn för resultatet om en parlamentarisk beredning finge delta i riksplanearbetet i fortsättningen. Därav blir nu intet tills vidare. Tre månader försenad i jämförelse med riksplanerapporten kom i mars i år en lagstiftningspromemoria från departementet. Den var helt okänslig för det kommunala sambandet, och stor fara förelåg för att remissmyndigheterna på den korta tid som stod till buds inte skulle uppmärksamma svagheterna och hinna komma med andra, konstruktiva förslag. Så blev nu också fallet i stor utsträckning. Men så mycket kritik kom i alla fall fram att den proposition som nu framlagts innehåller för kommunerna acceptabla lösningar. Man kan t.o.m. tala om ett helt omtänkande i vissa delar. Däremot presenteras ingen lösning på hur det fortsatta riksplanearbetet skall kunna få en parlamentarisk förankring. Och en sådan behövs, både för att ge insyn och för att utveckla arbetet. Civilministern har antytt möjligheten av att som rådgivare utnyttja något organ av typen lokaliseringsberedningen. Det anser vi inte vara till fyllest. Vi önskar en parlamentarisk insyn i verkställigheten och vi är övertygade om att en sådan skulle medverka till ett bra resultat. Det är ytterst viktiga frågor som skall avgöras, alltför viktiga för att överlämna till departementets avgörande utan någon insyn från riksdagspartierna. Herr civilministern har omgett sig med en fin krets av goda experter — duktiga, kunniga och trevliga experter. Men vi vill i alla fall inte lämna den fortsatta beredningen bara till dem. Kom ihåg definitionen på en expert! Det är alltså en person som vet allting om sin specialitet — utom meningen med den. Bakom kravet på en sådan här parlamentarisk nämnd står de tre borgerliga partiernas representanter i civilutskottet. Beträffande reservation 22 vill jag bara erinra om att vi här i riksdagen redan i går hade frågan uppe om pågående markanvändning och tillåten markanvändning. Vi tycker att har riksdagen i går antagit en proposition som tillåter markanvändning, skulle man kunna tillåta det i dag också och inte använda uttrycket pågående markanvändning. Det finns inte någon förklaring till att man inte kan använda samma uttryck i dag. Man talar i många andra fall om önskvärdheten av enhetlighet i lagstiftningen, och eftersom det av mig förordade uttrycket använts i den nämnda propositionen "och även på flera andra ställen, tycker jag att man skall utnyttja det även i detta sammanhang. I reservationen 23 behandlas den s.k. trelantmätarmotionen — såvitt jag vet den första i världshistorien är ett lantmäteritekniskt problem tas upp. Det föreligger ett remissyttrande, där det antyds att en kommun vid intrång som bara berör en del av en fastighet bör ha skyldighet att inlösa denna del. Detta önskemål har viftats bort med hänvisning till att det blir så besvärligt att bilda en särskild fastighet för ett sådant ändamål. Det finns inget sakskäl för denna inställning. Jag kan försäkra civilministern att vi angripit detta spörsmål ur yrkesmässig synpunkt, och jag tror att vi begriper det. Jag vill inte gå närmare in på frågan i detta sammanhang. När det sedan gäller reservationen 25 a beträffande lokalisering av viss industri får jag först gratulera departementet till att ha framlagt ett i jämförelse med lösningen i lagstiftningspromemorian hyggligt förslag. Vi skulle emellertid vilja gå litet längre, och vi har givit uttryck för detta i vår reservation. Jag medger att det gäller en svår konstruktion. Vårt förslag avser ett önskemål för framtiden, som jag tror på något sätt måste beaktas i detta sammanhang. Vi menar att det i koncessionsnämnden eller över huvud taget vid prövning av koncessionsfrågor, i första hand enligt miljöskyddslagen, i viss mån bör tillämpas ett planeringstänkande. Låt mig ta ett fall, där det gäller att förlägga en cellulosaindustri vid en av Hallandsälvarna, t.ex. Lagan. Om man vet att det finns önskemål om förläggning av flera ytterligare industrier i anslutning till denna älv, skall man då låta hela det s.k. recipientutrymmet tas i anspråk redan av den första industrin? Skall man inte försöka tillämpa ett planeringstänkande i ett sådant sammanhang? Det är svårt att göra det med nuvarande regler. Det är något som måste övervägas, och kanske bör t.o.m. de berörda myndigheternas struktur ändras i detta sammanhang. Jag tänkte också säga något om ändringarna i 71 § i byggnadsstadgan, där civilutskottet gjorde en beställning förra året, vilken helt åsidosattes i lagstiftningspromemorian med stöd av en sällsynt utstuderad advokatyr. Nu har man emellertid ändrat sig och handlat i enlighet med civilutskottets önskan. Det är jag tillfredsställd med. Men det har tillkommit ett stadgande i 2 mom., som jag tror att man kommer att få besvär med, nämligen de mellan kammarrätt och regering delade målen. Regeringen skall i dessa fall ta befattning med det som gäller planfrågor. Om det alltså inte gäller en rättsfråga utan snarare en bedömningsfråga, skall regeringen handlägga ärendet. Jag fruktar emellertid att regeringen kommer att bli nedlusad med ärenden som inte är av sådan dignitet att de bör behandlas av regeringen. Sådana frågor borde på något sätt kunna avföras från denna nivå. Jag vet att det ibland är besvärligt för kammarrätten att skilja ut den ena och den andra kategorin av ärenden. Ni borde därför överväga en förändring i detta avseende. Jag har nu gått igenom de reservationer som jag tänkte ta upp. Jag vill för säkerhets skull yrka bifall till de reservationer som är undertecknade av mig, nämligen reservationerna 13, 14, 15 a, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 och 25 a. Jag har nu behandlat civilministerns del av detta ärende. Jag anser mig också kunna säga något om den andra delen. Statsministern talade under förmiddagen om kombinationen ”lokalisering och ärtsoppa”. Både statsministern och inrikesministern har berömt sig av att lokaliseringsstödet hittills inte annat än indirekt har inneburit någon dirigering. Det har varit fråga om understöd av olika slag — lån, bidrag osv. — men det har inte varit någon dirigering. Det förefaller ha varit nyttigt för regeringen att ha läst boken Lokalisering utan dirigering. Det är kanske därför den är så svår att få tag i ett exemplar. Den är utgången från förlaget. Jag vill dessutom säga något om befolkningsramarna, som regeringen har lockats att ta upp i sin proposition. Vi blev i utskottet uppvaktade av en delegation från Uppsala län, i vilken ingick landshövdignen — före detta inflytelserik ledamot av regeringen —, ett landstingsråd — ledande socialdemokrat =—, ett kommunalråd — också ledande socialdemokrat — och ett folkpartistiskt kommunalråd. Det visade sig att det lägre befolkningstalet i ramen uppnår Uppsala län redan den 1 januari 1973, och det övre befolkningstalet uppnås innan perioden är slut genom bara det normala födelsetillskottet minskat med dödstalet, såvitt man kan se. Frågan är vad man skall göra med de nyfödda barnen. Inte sedan konung Herodes” tid har det varit fråga om så drastiska åtgärder som vi skulle behöva göra. Jag påminner om att konung Herodes lät döda alla de gossebarn i Betlehemsregionen som var två år gamla och därunder. Det står i Matteus 2:16. Andra ledamöter från Uppsalalänsbänken kommer att föra den här saken vidare.

Fru talman! Det är ett ansenligt julpaket som regeringen har plockat ihop åt oss och slagit ett brett rött band omkring, och nu håller vi på att ta fram ett stycke i sänder. Ett stycke tog man upp i går, och vi ser hur alltihop hänger samman. Det var inte minst det anförande som statsrådet Lidbom höll sent i natt som jag hade lust att inledningsvis anknyta till. Nu är jag litet tveksam, eftersom jag ser att han gått ut. Men jag gissar på en rökpaus, och det tycker jag är mänskligt, så jag vågar kanske ändå ta mig före vad jag hade tänkt göra. Jag delar herr Tobés uppfattning, att civildepartementets rapport för ett år sedan var en fin sak, inte bara innehållsmässigt utan också i sin layout. Den pryddes ju med två mycket vackra bilder på omslaget. Den ena bilden — den kommer ni nog ihåg allihop — var ett norrländskt landskap, tror jag, med en älvfåra och sjöar mellan skogklädda åsar avbrutna av en öppen bygd med bybebyggelse, åkrar och ängar, allt i en sval aftonbelysning. Den andra bilden visade en björkhage med en solbelyst glänta, där en grupp äldre och yngre hade slagit sig ned med sin matsäck. Det här är bilder som jag tror går direkt till hjärtat på varenda en av oss. Det är ett stycke av det land som vi älskar — det är riktigt roligt att få säga det — det land som vi har fått att leva i, att förvalta, bevara och berika. Jag ställer mig gärna bakom det sätt på vilket herr Grebäck nyss i sin markhistoria belyste bevarandets roll. Jag tror att statsrådet Lidbom i sitt tal i går bortsåg från det här. Han drog en gränslinje någonstans genom det svenska folket. På den här sidan finns vi — alltså statsrådet med sympatisörer — som förstår vad svensk natur är som glädjekälla, som livgivare för trötta sinnen, som skönhetsvärde, som nationell tillgång, som förstår markens värde som naturtillgång. Och på den andra sidan är ni andra, herr Bohman och hans parti — dit jag hör. För oss är alltså marken bara ett objekt för en god penningplacering, för egoistisk exploatering.

Då hade det varit lättare att förstå. I själva verket förhåller det väl sig så att vi när det gäller förståelsen för markens betydelse — allt det, som hushållningen med mark och vatten alltigenom handlar om — är helt överens, horisontellt, vertikalt, diagonalt och hur ni vill i vårt samhälle. Vi är överens om att just vi i vår generation har fått ett alldeles särskilt ansvar. Det är inte alls säreget för vårt land, utan det är i hög grad internationellt kännetecknande. Herr Bohman var inne på det ett slag i sitt anförande i förmiddags. Den högt utvecklade industrin har givit en enastående snabb ekonomisk utveckling i många länder. Men med den har också följt en förbrukning av naturresurser som gör att man nu — åtminstone på vissa områden — börjar räkna deras varaktighet inte i sekler utan i decennier! Jag tror att vi är helt överens om att detta är ett observandum för oss alla: Stanna upp! Tänk efter! Och översätter man problemen till våra svenska förhållanden är väl det ljusa i situationen att problemen ännu förefaller möjliga att lösa. Vi vet att det handlar i första hand om markerna, som man vill ströva i, om skogarna, som både skall ge avkastning och möjlighet till bärplockning, om vatten att dricka och att bada i — under den korta, härligt intensiva sommaren. Jag tror att vi är helt överens om att lägesbeskrivningen — såsom den gjorts i den här rapporten — skall vara så verklighetsbetonad som möjligt om man skall komma fram till hur skadorna som dock finns skall kunna botas, hur framtidsutsikterna skall kunna ljusna. Det är vårt gemensamma ansvar! Men visst kan meningarna vara delade om hur det skall ske — det kan gälla principiella frågor och det gäller förvisso en hel del detaljer. Det kanske också gäller vem det är som skall göra vad. Därom finns det kanske också anledning att tala. Jag skall återkomma ett ögonblick till herr Lidboms tal i natt. Jag vet faktiskt inte någon av kött och blod som i dag bekänner sig till ett renodlat naturrättsligt synsätt. Lika litet tror jag att det finns någon som i sitt tänkande och handlande enbart leds av ett socialt betraktelsesätt. Det var därför den gränsdragning som statsrådet gjorde blev så skev. Och den långa brottskatalog, som statsrådet sedan anmälde för deras räkning som här betraktades som naturrättsliga anhängare, handlade ju om att hänsynslöst ta ut växande markvärden. När jag i går satt och lyssnade på statsrådet Lidbom kunde jag inte låta bli att erinra mig några fall från min egen kommun. Jag skulle vilja ta upp dem för balansens skull. År 1956 skulle vi i Uppsala börja bygga ett bostadsområde på Artillerifältet. Man var också från militärens sida angelägen om det, eftersom man behövde bostäder för militären. Den där marken hade en gång vederlagsfritt upplåtits åt staten för regementets behov. Nu skulle vi försöka köpa tillbaka det. Ja, då fick vi betala drygt 14 kronor per kvadratmeter för råmarken. Det kändes väldigt bittert. Några år senare uppstod en likartad situation. Staden, som det då ännu hette, hade sålt ett visst område till staten för militärt ändamål och ville köpa tillbaka det ungefär tio år senare, då det visade sig att området kunde disponeras på annat sätt — det gällde också bostadsändamål. Under tiden hade markvärdet stigit så att man fick betala ett 160 procent högre pris. Den socialdemokratiske drätselkammarordföranden var inte glad, och det sades inte några vackra ord om staten som förhandlingspartner. När jag nämner detta är det faktiskt inte för att rikta någon speciell anklagelse mot det statliga verk som hade att driva förhandlingarna eller för att komma med ensidiga beskyllningar som kan tyckas mer eller mindre orättfärdiga. Jag tar bara upp det för att få litet balans i den där brottskatalogen.

Markvärdestegringen har naturligtvis också det allmänna fått lov att ta ut, och det hade kanske varit det enklaste att säga i stället för att dra mina exempel. Strax efter det att naturvårdslagen hade antagits — det var väl 1965 — höll en av våra dåvarande riksdagskamrater ett tal på lantbruksveckan. Jag läste det härom dagen och vill gärna citera en liten bit ur det, eftersom det har aktualitet i dagens situation: ”Här är inte platsen att polemisera mot en lag, som antagits i laga ordning. Varför då ändå komma med kritik, när anförandet egentligen skulle handla om hur vi bevarar vår natur? Jo, helt enkelt därför, att vården av kulturlandskapet bäst utövas genom ett gott samarbete mellan markägare, friluftsfolk och myndigheter. Lagen är full av konfliktämnen. Många av dem kan säkert dämpas genom en klokt avfattad tillämpningskungörelse i något slags samarbetsråd, där följaktligen länsstyrelsen eller främst dess naturvårdsråd, kommuner, RLF och jordägareföreningar skulle vara representerade. Jag tror mig lugnt våga påstå, att från jordägarehåll allt kommer att göras för att få till stånd det goda samarbete, som på lång sikt blir till fördel för alla. Vi förväntar, att överhet och allmänhet tar vår utsträckta hand.” Men regeringen tog inte den utsträckta handen. Man gick i stället vidare genom en kansliutredning, som efter remiss resulterade i den proposition som vi nu har att avverka — i stor hast därför att det är bråttom nu.

Det är mycket som med ett sådant förberedande arbete kanske skulle ha kunnat rättas till, och kanske en del av den debatt som har kommit då inte hade behövts.

Det blir en ökad användning av gifter, som lika ovedersägligt medför en större avkastning. Kanske blir det t.o.m. tvång för markägaren att ge sig på landskapsbilden, även om han egentligen inte skulle vilja det. Men inför valet att gå från gård och grund eller att förstöra t.ex. en grusås känner han sig inte ha något alternativ. Äganderätten har inget en gång för alla givet innehåll, säger statsrådet Lidbom. Nej, men ersättningsfrågorna är för dem som känner sig trängda inte bagateller. De är inte heller ett uttryck för konfrontationen mellan å ena sidan markägare och å andra sidan människor med socialt synsätt, så som man i viss mån har velat göra gällande från regeringshåll. Herr Bohman har tidigare i dag behandlat den principiella sidan av rättssäkerhet gan, och jag skall inte gå in på den saken. Jag vill bara säga att det är reella förhållanden, vilka berör många svenska medborgare i dag, som ligger bakom våra reservationsvis framförda yrkanden, där vi hävdar att förslagen till nya grunder för ersättningsreglerna inte är acceptabla. Jag yrkar härvidlag kort bifall till reservationerna 21 och 23 samt till följdreservationerna 26 t.o.m. 32 vid civilutskottets betänkande nr 35. Fru talman! Något om konflikterna mellan miljömässiga, regionalka och arbetsmarknadsmässiga synpunkter!

När jag hörde Erik Grebäck tidigare i dag satt jag och tänkte att vi har visst alla en liten bonde i oss — vi hittar honom kanske en eller flera generationer tillbaka. Det finns liksom ett värde i sig, tycker vi, i ägandet av jord. Det kan inte vara något fel, eftersom däri är inrymt så många ideella värden. Jag skall strax kort återkomma till det och nu bara säga att konflikterna skulle kunna undvikas om man ville se den här inställningen också hos markägaren. Jag har inte förnekat, statsrådet Lidbom, att det är mycket orätt som har gjorts, men det har ingenting med markägandet som idé att göra. Jag tror det är viktigt att ta till vara det ideella innehållet. Då kanske man bättre förstår att det här talet om att allting skall ske med styrmedel upplevs av människorna väldigt mycket som ett hot mot dem som känner att de dock har ett ansvar gemensamt. Detta är en av anledningarna till att vi har gått emot sådana lagändringar som kanske innebär en större koncentration i Kungl. Maj:ts hand när det gäller dessa frågor. Jag skulle kort vilja beröra en speciell fråga som ingen av de föregående talarna har varit inne på och där jag varit med om att avge en reservation. Det gäller frågan om friluftsliv och fritidsbebyggelse. Utvecklingen av det rörliga friluftslivet liksom av fritidsbebyggelse av olika slag är ju mycket positiva uttryck för hur människorna försöker skaffa sig en god kondition, bygga upp sig till kropp och själ, när det känns som om arbetsförhållanden och stadsmiljö kan slita och bryta ned. Därför är det väl också riktigt att uppmärksamma de ökande krav som kommer att ställas på just sådana tillgångar som riksplaneringen avses omfatta — mark, vatten, vacker natur, särpräglad landskapsbild och allt detta. Rapporten Hushållning med mark och vatten gav värdefulla synpunkter och överväganden därvidlag på grundval av bl.a. vissa undersökningar. Men som vi har framhållit på s. 16 i civilutskottets betänkande kan kunskapsunderlaget i denna del i många hänseenden behöva kompletteras. Redan detta borde kanske ge anledning till en viss försiktighet i avvägningen av föreslagna åtgärder. Då är frågan om propositionen ger uttryck för en sådan försiktighet. Vi från moderata samlingspartiet anser inte det, och det har vi sagt ut i motionen 1807. I rapporten Hushållning med mark och vatten redovisas bl.a. en undersökning av motiv till förvärv av eget fritidshus. Bland de svarsalternativ som tog det högsta procenttalet redovisas motivet ”Avkoppling med arbete på egen tomt och hus”. Rapporten formulerade det mycket positivt: ”De rekreationsmöjligheter som fritidsboendet bjuder innefattar en mångfald aspekter.

Han säger att krav på en bättre planläggning behöver inte innebära minskade möjligheter till enskilt fritidsboende och att kraven självfallet inte heller får innebära att Fredagen den fritidsbebyggelse i framtiden bara tillåts i form av stora tätbebyggda 15 december 1972 fritidsbyar.

Planeringskraven — som vi erkänner — medför alltid den begränsning av det fria valet som ligger i att hänsyn måste tas till allmänna intressen. Utskottsmajoritetens ”kraftiga avståndstagande” från de här tankarna återges på s. 17 i civilutskottets betänkande och förefaller mig med förlov sagt vara ett slag i tomma luften. Det slår nämligen mot ett uttalande som inte finns vare sig i moderata samlingspartiets motion 1807 eller i något annat uttalande av mitt parti. Jag ber att därvidlag få yrka bifall till reservationen 9 a. Fru talman! Tiden har gått över 18.00; jag ber att i övrigt få yrka bifall till de reservationer under vilka herr Wennerfors” och mitt namn återfinns.

Herr talman! Både tidigare och föreliggande förslag till regionoch planpolitik går i allt väsentligt ut på att tillfredsställa näringslivets och storföretagens lokaliseringskrav. Det borde i stället vara så att invånarnas intressen och uttalade önskemål, inte företagens intressen, skall styra planeringen i alla former. Den miljö som omger oss formas av människor, men den formar också människorna, och det finns därför ingen miljö, som vi kan underlåta att ställa krav på. Detta innebär krav på avgörande inflytande över planeringen från alla dem som skall bo och arbeta i vårt land. Människornas rättmätiga krav på att bo kvar i sina egna landsändar måste tillgodoses genom en allsidig utveckling av alla regioner. Vi kräver därför från vänsterpartiet kommunisternas sida full och differentierad sysselsättning utan avfolkning i alla regioner. Men det förutsätter statliga investeringar i de svagare regionerna och samhällelig kontroll över och styrning av företagsetableringen. Samhället måste genom en helt ny och förstärkt riksplanering och regionalpolitik skaffa sig möjlighet att styra företagslokalisering och markanvändning och kontrollera markens användning genom att exempelvis tillåta tätbebyggelse enbart på samhällsägd mark. Planeringen måste inriktas på klart uttalade jämlikhetsinriktade, sociala, medicinska och samhällsekonomiska mål såsom minskad boendesegregation, lägre boendekostnader och förbättring av människans fysiska och psykiska hälsa. Storstadstillväxten innebär stora påfrestningar på invånarnas hälsa, många har inte önskat flytta till storstaden utan tvingats därtill av omständigheterna, anpassningssvårigheter är därför mycket vanliga. Det får emellertid inte innebära att man ser problemet med storstäderna och storstadsregionerna så förenklat att man tror man kan klara problemet genom att hindra folk från att flytta dit eller tvinga dem att flytta därifrån, Det löser naturligtvis inte människornas problem. Herr talman! Några ord om Storstockholmsregionen och problemet med arbetsplatser och näringsstruktur. Stockholmsregionens näringsliv har en sammansättning som avviker från landets i övrigt. Tillverkningsin 157 dustrin är starkt underrepresenterad i regionen, medan förvaltning, tjänster och dylika branscher är överrepresenterade. Stockholm håller på att förvandlas till en renodlad förvaltningskommun, De utflyttningar av industrin som redan har skett har haft uppenbara negativa sociala konsekvenser, bl.a. genom att medverka till segregation och till arbetslöshet för byggnadsarbetare och andra löntagargrupper. En sådan snedvridning av arbetsmarknaden minskar individens valfrihet. Vänsterpartiet kommunisterna kräver en allsidig och balanserad arbetsmarknad i Stockholmsregionen och i hela landet. En utveckling i riktning mot en snabbare minskning av andelen industrisysselsatta i Stockholmsregionen jämfört med landet i övrigt måste aktivt motverkas. Nyetablering av förvaltning och administrativa verksamheter till regionen kan avvisas genom etableringskonstroll. Om inte den nuvarande utvecklingen i Stockholm snabbt förändras måste man snart gå till Vasaparken vid Torsgatan och se på den staty som finns där och som heter ”Arbetaren” för att få se en industriarbetare i Stockholm. Vpk har i motionen 1819 anvisat principer och förslag till ny regionoch planpolitik och föreslår där i sammanfattningens punkt 9 ”ett särskilt uppbyggnadsprogram för att lösa storstädernas bristproblem, planoch miljösituation och för att råda bot på deras strukturella sysselsättningsproblem och arbetslöshet”. Låt mig så, herr talman, uppehålla mig med några ord vid de reservationer till civilutskottets betänkande som jag står för, och jag vill på en gång yrka bifall till dessa. Som framgår av betänkandet stöder jag utskottets förslag då det gäller punkten nr 24 beträffande de södra huvudälvarna, med den utökning av skrivningen som gjorts i form av en reservation. Beträffande denna reservation, nr 15 b, vill jag emellertid göra ett tilläggsyrkande till texten i reservationen med ytterligare en mening för att förtydliga denna och försvåra eventuella försök att gå emot den starka opinion som finns mot utbyggnaden av Mellanljusnan. Jag vill, herr talman, i det sammanhanget läsa upp det uttalande som aktionsgruppen Rädda Ljusnan nyligen har antagit.

Detta innebär att Mellanljusnan prövas demokratiskt, varvid Sehlstedtska utredningen får en reell funktion även för Mellanljusnan. Vid tidpunkten för antagandet av delbetänkandet av den nya vattenlagen visste inte riksdagen att fyra kraftverk planerades i en av de sista kvarvarande älvsträckorna i Ljusnan. Låt Ljusnanmålet dömas efter den lag som nu råder och inte efter den som inte längre gäller.” Det är undertecknat Aktionsgruppen Rädda Ljusnan.

Hermansson och statsminister Palme har ju för övrigt 15 december 1972 tidigare i debatten klargjort att det är på detta sätt man bör rösta då — punkten 24 i civilutskottets hemställan skall behandlas, om man vill stödja den från flera håll åberopade starka opinionen mot fortsatta utbyggnader, modell Ljusnan. Till sist: Det föreligger till civilutskottets betänkande en borgerlig nivå, en reservation som i stort sett kan tyckas sammanfalla med vpk:s förslag och synpunkter på de frågor som där berörs. Jag har fått åtskilliga frågor om varför jag inte stödjer den gemensamma borgerliga reservationen på denna punkt. Låt mig därför helt kort säga: Den som vill verklig folkmakt över planeringen har skäl att kämpa lika hårt mot landstingsbyråkratin som mot länsstyrelsebyråkratin. Det är åtminstone den erfarenhet som striden om Storstockholms regionplan gett oss. Om några år blir det strid om länsförvaltningens framtida utformning. Då kommer sannolikt förslag om sammansmältning av statlig och sekundärkommunal länsförvaltning. Då gäller det att verkligen bevaka den breda folkopinionens intresse mot byråkratin. Det är det vi bör sikta på.

Herr talman! Den debatt vi förde i natt om expropriationslagstiftningen borde rätteligen ha sammanförts med denna debatt om fysisk riksplanering, men av speciella skäl skildes de åt i år, de var förenade förra året. Det här är ett snällt avsnitt, där de som representerar oppositionen är mycket vänliga att umgås med. Det gör att det blir litet svårare att hantera materialet. Det var mycket lätt att hantera materialet i natt därför att då förekom bland de borgerliga en inbördes träta, som var rätt lustig att avnjuta. Det får vi inte vara med om i dag. Dels har moderaterna fått en annan talesman, dels har de andra två företrädarna för de borgerliga partierna en sakkunskap, som nästan avpolitiserar deras inlägg. Vår ärade ordförande i civilutskottet har dessutom stor älskvärdhet, tolerans och mjukt handlag, vilket har satt sin prägel på utskottsbetänkandet. De som har följt diskussionen i dessa frågor, som har läst artiklar, tal och de motioner som har väckts i riksdagen och som nu ser civilutskottets betänkande, blir naturligtvis förbluffade, men förklaringen ligger såvitt jag har förstått genom de iakttagelser jag har gjort — till stor del i vår ärade ordförandes förmåga att dämpa upprörda känslor. Det bottnar också i hans egna värderingar, som han själv förklarar beror på lång erfarenhet och därav vunnen kunnighet. De värderingar han hyser i markfrågor är såvitt jag kan bedöma på många områden helt lika dem jag själv har. Vi har rent ideologiskt skilda hem, men när vi sänker oss från de högre rymderna och kommer ner på marken hamnar vi rätt nära varandra, låt vara inte i alla avseenden. Det är ju oftast tvärtom med andra motståndare; när de kommer på marken bränns det, och de flyger i luften och exploderar. Till civilutskottets betänkande med en hemställan i 58 punkter har det lagts inte mindre än 32 reservationer. Man skulle därför kunna tro att det råder oenighet om snart sagt allting som varit föremål för behandling, men det är inte en rättvisande bild. Det beror framför allt på att en del av reservationerna bara är tekniska följdreservationer det gäller särskilt moderaternas — och på att en del kan anses som uppföljning av principståndpunkter — det gäller speciellt kommunisternas. Om jag får göra en värdering, så skulle jag också vilja påstå att en del av reservationerna egentligen inte innebär något annat än utskottets yttrande — man har bara velat betona en sak speciellt och på ett annat sätt och kanske velat få en motion mer i centrum. I det här sammanhanget vill jag också peka på att utskottet ofta hemställer att motioner lämnas utan åtgärd och inte att de skall avslås. Det i sin tur återspeglar att motionärerna har blivit tillgodosedda — de är nästan samstämmiga med Kungl. Maj:t och har så gott som yrkat bifall till propositionen, fastän i något annan utformning. Sammanfattningsvis är bilden sådan att klart avvikande kritik kommer bara från vänsterpartiet kommunisterna och från moderaterna. Vpk tycks godta förslaget i väsentliga delar, men anser att frågan i stort inte tacklats från riktiga utgångspunkter. Det sägs i motionen 1819 att tanken på en fysisk riksplan är riktig och att lagändringarna i stort sett är ett angeläget instrument. I fråga om riktlinjernas innehåll säger man sig ha allvarliga invändningar. När sedan invändningarna skall konkretiseras blir det, som jag ser det, trots allt inte kvar så mycket av den hårda kritiken. Det tycks tyda på att vi skulle vara överens om greppet så länge det gäller det nuvarande ekonomiska systemet. Vill vi ha ett annat ekonomiskt beslutssystem — för att tala i avkönade termer — så blir självfallet också förutsättningarna för planeringen ändrade. Som jag ser det är den diskussionen inte något som knyts särskilt till den fysiska planeringen. Jag nöjer mig med att i det här sammanhanget hänvisa till den debatt som förts från partiledarnivå och nedåt. Den andra kritiken, den från moderaterna, har ett alldeles motsatt innehåll. Huvudtemat är att man ansluter sig till tanken på en samhällets planeringsbefogenhet — och detta är ju ett framsteg i och för sig — men samtidigt säger man att den rätten måste köpas från enskilda markägare till marknadspris. Å ena sidan ansluter sig moderaterna till det sammanfattande principprogram som statsministern signerat, å andra sidan säger man i ett särskilt yttrande att partiets hållning är oförändrat fast underförstått förmodligen till skillnad mot centern och folkpartiet, som tycks ha fått, jag höll på att säga en vänstervridning, i varje fall en vridning åt det hållet. Det upplevde vi alldeles klart i går, då vår ärade utskottskollega herr Wennerfors iklädde sig en Sven Duva-attityd och försvarade de sista skansarna i det gamla samhället, som han sade. Utskottets ordförande kallade tidpunkten för debatten för spöktimmen, och visst var det något spöklikt över det hela när vi fick ett första smakprov på konseljen i den av oppositionen så eftertraktade regeringen, som de skulle bilda om de hade möjlighet därtill. I dag har vi fått uppleva den andra konseljdagen och följdriktigt också med en helt annan sammansättning i konstellationerna både mellan partierna och kanske även också inom partierna. Det har också sitt lilla intresse att notera det. Utskottets ordförande tog upp reservationen 6, som gäller inriktningen av miljöinsatserna, och jag skall mycket enkelt bara uppläsa vad vi haver i denna fråga skrivit i utskottets betänkande. Det lyder: ”I den nyssnämnda motionen 1972:1813 tas vidare upp frågan om inriktningen i stort av miljöinsatserna och anförs att de största insatserna måste göras där människorna befinner sig. Detta torde vara så invändningsfritt att ett särskilt understrykande inte behövs. Härav får dock inte dras den slutsatsen att glesbygdsoch vildmarksområdenas miljövård skall eftersättan.” Det finns på s. 14 i utskottets betänkande, och jag tycker det kan vara svar nog på den frågan. Herr Grebäck tog också upp en annan fråga som gäller norra Bohuslän, också i mina trakter kallad Hogdalsfrågan. Frågan om hur man skall behandla norra Bohuslän berörs i reservationen 12. På ett sätt kommer den här frågan kanske inte riktigt i rätt sammanhang, då den tas upp som en fråga i den fysiska planeringen. Hur det än är så ligger i den frågan de regionalpolitiska bedömningar som närmast faller under inrikesutskottet. De fysiska riktlinjerna är dock preciserade i samråd med inrikesministern. Det är också svårt att få klart för sig vad reservanterna egentligen vill. De vill uppenbarligen ta till vara ett djuphamnsläge för något inte miljöstörande ändamål — vilket preciseras inte. Utskottet uttrycker sig klart, tycker jag: Ingen miljöstörande industri skall finnas i området, och möjligheterna stängs inte i det här sammanhanget för annan industri — det är alldeles klart — om den läggs så att den inte strider mot den obrutna kustens princip och mot bevarandeintressena. Frågan om strukturplaneringen inom dessa gränser måste avgöras i ett annat sammanhang. Det kan knappast vara riksdagens uppgift att binda generalplaneringen i detalj. Vi bör komma ihåg att vi ännu inte vet om kommunens slutliga inställning i generalplanefrågan strider mot de principer som utskottet anslutit sig till. Reservationen är väl mera ett uttryck för att man inte riktigt vet på vilket ben man skall stå. Det förhållandet att moderaterna hakat på den här reservationen ger misstankar om att den skulle kunna tolkas som ett inlägg för den fria etableringsrätten utan hänsyn till planprinciperna. En annan fråga som har väckt stort intresse redan på partiledarstadiet så att säga är den som öppet och tydligt kan betecknas som Ljusnanfrågan. Jag vill bara nämna att jag innan denna debatt började kände mycket stor oro i kroppen för att uttala mig när det gäller den reservation i frågan som är avgiven vid den punkt det här gäller. Skälet härför är att jag hyser mycket stor respekt för de lagar och regler som gäller för riksdagsarbetets bedrivande. Jag kände en viss oro inför möjligheterna att bli nedklubbad av herr talmannen, om jag exempelvis citerade vad som finns anfört i motionen i detta ärende; det skulle vara betänkligt att göra det med hänsyn till vad som står i regeringsformen. Men nu är det många som har plumsat i Ljusnan, och då får väl kanske också jag lov att vara med och ställa mig på stranden vid den. Jag skall inte ge mig in i någon beskrivning av ärendet i stort, det har redan sagts mycket i frågan. Men när motionen behandlades i utskottet, blev det en ganska egendomlig slutprodukt. Vi är tydligen alla överens om — i varje fall att säga det — att det är fel enligt regeringsformen att riksdagen lägger sig i en fråga som ligger under domstols prövning, en fråga där staten inte själv är part. Detta ansåg vi vara felaktigt, och det står ju även uttryckt i reservationen. Det finns också andra ståndpunkter i denna fråga som vi är eniga om. Det är ju en av civilministern och av utskottet godtagen ståndpunkt att den allmänna utgångspunkten bör vara att huvudälvar och källflöden som i dag är opåverkade av vattenkraftsutbyggnad skall bevaras opåverkade. Men civilministern och även utskottsmajoriteten har ansett att det är klokt att pröva frågan om utbyggnad av älvarna i ett sammanhang och att alltså avvakta den utredning som nu tillsatts för att pröva älvarnas situation. Det var klart att vi inte ville ställa oss bakom motionens yrkande och dess innehåll som ju skulle kunna tangera frågan om att bryta mot regeringsformen. Oppositionspartierna var ivriga att här hitta någonting som de kunde flagga med — vindla med, höll jag på att säga — i denna debatt. Och de har ju nu fått fram någonting som jag tycker är mycket egendomligt. Här finns alltså ett inslag där man bestämt uttalar sig om att älvarna inte skall utbyggas något mer alls framöver. Eftersom det här gäller en fråga som ligger under domstols prövning, kan det ifrågasättas, om man verkligen bör komma med och plädera för ett sådant yrkande. Men det har ju redan skett, och då är det bara att fortsätta i den trallen. Vid den diskussion som uppstod för att komma fram till en enig bedömning i frågan väcktes tanken på att man skulle föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram ett förslag om ändring i övergångsbestämmelserna till den nya vattenlagen som skulle möjliggöra för Kungl. Maj:t att pröva frågan sedan domstolen tagit ställning med utgångspunkt i de lagar som den har att tolka och döma efter. Då skulle frågan kunna prövas efter de regler som numera gäller för utbyggnad av våra älvar. Vi tyckte att detta var en riktig hantering av frågan. Då skulle det bli möjligt att få en saklig prövning utifrån dagens värderingar av behovet av kraftutbyggnad, av behovet av miljövård och allt detta. Vi skulle därmed inte ta ställning i själva sakfrågan — det vill jag klart poängtera. Detta är inte något besked om vad som skall hända med den del av Vindelälven som nu är föremål för domstols prövning, men det finns möjligheter till en slutlig värdering utifrån de allmänna förutsättningar som man vill skall gälla. Vi tyckte alltså att det var en god tanke som här väckts, men den passade självfallet inte i slutomgången, ty då hade oppositionen inte kunnat flagga i frågan. Vi får här alltså ett utskottsbetänkande som utmynnar i att man dels inte skall lägga sig i en fråga som domstol har att pröva, dels inte skall kräva en ändring av övergångsbestämmelserna, eftersom det skulle innebära en ändring av lagen med retroaktiv verkan vilket inte skulle vara bra. Vidare finns hela detta avsnitt som innebär att man inte skall göra någonting i fråga om utbyggnaden av älvarna. Vi har i den fortsatta debatten här upplevt ytterligare någonting egendomligt.

Det är alltså en klart uttalad viljeyttring, men en oklar, outtalad och osäker metod hur denna viljeyttring skall kunna genomföras. Vattendomstolen skall alltså sitta och fatta beslut efter gällande lagar, och så skall man ha någonting som man inte vet vad det är och vilken väg man skall gå på och någonting som man inte heller vet slutresultatet av. Man skall alltså ligga här i bakvattnet och korrigera det som domstolen i enlighet med gällande lagar prövar. Jag tycker att utskottsmajoritetens förslag är renhårigt. Det uttrycker precis vad det är fråga om, Vi är medvetna om att det kan gälla en retroaktiv tillämpning av andra processregler. Varje gång vi gör detta bör vi vara på det klara med att det är betänkligt. Men i detta fall är det inte så betänkligt av de speciella skäl som föreligger i detta sammanhang både i sakfrågan och på annat sätt. Reservanterna förväntar sig emellertid tydligen någonting helt annat. Det som herr Tobé säger betyder nämligen att underlaget för reservationen egentligen innebär en retroaktiv förändring av de materiella förutsättningarna för domstolens prövning. Detta lär väl bland jurister vara ännu betänkligare. Det förvånar mig mycket att det läggs fram någonting som är tänkbart och möjligt att göra utan att liksom i detalj klara ut vad dessa knep och konster innebär. Även om detta kan nämnas vid sitt rätta namn, tycker jag att förfarandet borde ha klargjorts redan från början när reservationen skrevs så att det är uppenbart för riksdagens ledamöter vilken ställning de tar i frågan, om de verkligen skulle vilja följa reservationen. Jag borde kanske försöka avstå från att använda mina 30 minuter. Jag ber därför om överseende om jag inte går in på alla de reservationer som finns knutna till betänkandet och som jag från början hade tänkt ta upp. En del talare har kortat av sina anföranden och andra har talat längre tid än de anmält sig för. Jag skall försöka komma i den bättre kategorin genom att förkorta mitt anförande. Vad beträffar kommunisternas reservationspaket har jag redan berört de allmänna synpunkterna. Jag har också sagt att de flesta detaljreservationerna inte markerar någon särskilt avvikande profil. Reservationen 4 talar för prioritering av ett teknologiskt utvecklingsprogram. Vad som där sägs är i långa stycken sådana allmänt välvilliga och svepande formuleringar som nästan vilket parti som helst kan ställa sig bakom, men i andra delar är det programmatiska uttalanden som inte innebär något annat än en profilmarkering. Området är viktigt, men som voteringsobjekt är reservationen inte särskilt givande. Reservationen 5 b har också två sidor. Dels innehåller den en notering av vpk:s ställningstagande till de regionalpolitiska frågorna, dels innehåller den kritik av riktlinjerna för lokalisering av viss industri. Kritiken följs dock inte upp av några alternativa förslag och är därför inte möjlig att diskutera på ett fruktbärande sätt. Jag skulle kanske också kunna säga någonting om reservationerna 8 b och 9 b, men jag skall avstå från det. Jag tror att den motivering som utskottet har anfört i sitt betänkande är tillräckligt klarläggande på de punkterna. Reservationerna 16 och 17, som centerpartister, folkpartister och moderater har slagit sig samman om, gäller parlamentarisk insyn och länsdemokrati. Det är tydligen också ett spel för spelets egen skull. Här är att notera att de borgerliga reservanterna röstar emot utskottets önskan om en sammanfattning av planeringsläget efter den första etappen. Det är den enda åtgärd som verkligen garanterar förankring i riksdagen. Det är möjligt att detta är ett olycksfall i arbetet och att det i så fall kanske enkelt kan korrigeras genom att vi underrättas om det. Jag är förvånad över att de borgerliga inte har ställt sig bakom det önskemålet. Det bör också strykas under vad utskottet sagt i fråga om den fysiska planeringen på länsnivå, nämligen att ett landstingsengagemang där skulle minska det primärkommunala beslutsområdet. Herr Hermansson sade i partiledardebatten rätt bra saker i det avseendet, och jag tycker inte att det finns anledning för mig att ytterligare kommentera detta.

Herr talman! Jag hade tänkt gå in på frågor om ersättning enligt övergångsreglerna och andra ersättningsfrågor, men jag tror att det, om inte annat, är god debattekonomi att jag avstår och ger plats för statsrådet på de punkterna. Jag föreställer mig att debatten både tidsmässigt och kvalitetsmässigt vinner på att jag avstår från det och att vi får lyssna på vad statsrådet kan ha att säga på de punkterna. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Bergman säger att vi måste reservera oss i frågan om älvarna för att ha någonting att flagga med. Jag tycker att vi har varit ganska återhållsamma, men ändå har det blivit 32 reservationer och fem särskilda yttranden, och det är väl i mesta laget. Nu har detta tekniska orsaker — det är väl i stor utsträckning fråga om dubbleringar — men mer än halva antalet är nog direkta reservationer. Jag tror därför inte att vi hade behövt reservera oss för att ha någonting att flagga med. Herr Bergman talar om att vi vill lägga oss i en domstols prövning. Samma historia var uppe i fråga om Vindelälven — herr Bergman råkade här säga Vindelälven ett par tre gånger för mycket i sitt anförande, men vi förstod vad han menade. Vår vän och kamrat Gösta Skoglund försökte en sen natt när andra kammaren behandlade Vindelälven göra gällande att vi ville lägga oss i domstolens prövning. Men där var läget ett helt annat. Det var staten som var ägare och exploatör, så staten kunde underlåta att exploatera. Detta har också uppmärksammats i civilutskottets skrivning den här gången. När jag säger att man bör följa en del regler menar jag att vi i det beslut vi skall fatta om riksplanen måste följa riktlinjerna. Jag kallade det knep och konster, men det är alltså fråga om lagar och regler. Jag har gett anvisning om det, och ingen har sagt att det inte skulle gå. Nr 145 De Bergman FRE ru STAG SI OVE REN skrivit ett renhårigt Fredagen den betänkande. Ja, det är renhårigt på det sättet att det — som herr Bergman 15idécemböer 1972. sagt — är till intet förpliktande: vi vill inte lägga oss i vattendomstolens —— prövning, vi har inte på något sätt lovat att Ljusnan skall räddas. Det är — Regional utveckrenhårigt att säga det, och det skall de personer ha reda på som tror att ling och hushållning utskottsmajoritetens skrivning är den bästa skrivningen ur det projekts med mark och vatsynpunkt som vi nu diskuterar. ten Jag har ännu inte fått svar från någon på regeringsbänken på min fråga om inte meningen är att de riktlinjer som fastläggs genom riksdagens beslut också skall fullföljas på olika sätt. Sedan är det väl frågan huruvida det var ett olycksfall i arbetet att vi inte ville vara med om informationen.

Herr talman! Herr Bergman sade att moderaterna av någon sorts dunkla motiv hade hakat på den reservation som gäller mark för industri vid Idefjorden. Det är rätt att vi hakat på — det är fel att det skulle ha skett av dunkla motiv. Om vi tycker att någonting är riktigt anser vi att vi kan säga det i anslutning till vad andra kamrater sagt — vi är inte så oroliga för det som herr Bergman tycks vara. Det är tre skäl till att vi hakat på denna reservation: För det första finns det ingen princip som inte kan medge undantag, om en prövning ger vid handen att det är riktigt. För det andra är det ett faktum att Strömstadsområdets situation är prekär och måste uppmärksammas. För det tredje är djuphamnen en så värdefull tillgång att den måste få en ändamålsenlig användning,
Herr talman! Det herr Bergman sade om att vänsterpartiet kommunisterna kunde ansluta sig till planen så länge vi har den nuvarande ekonomin är helt felaktigt. För var och en som läst vår motion måste det framstå klart att vi inte kan acceptera planen i dess nuvarande utformning, inte ens med beaktande av den nuvarande blandekomomin.

Herr talman! Herr Bergman tog upp reservationen om Idefjorden, och jag kan därvidlag instämma i de synpunkter som fröken Ljungberg nyss anförde, Men herr Bergman gav reservanterna ett, som jag tycker, bra råd, nämligen att när man hade en fråga som han inte kunde klara upp, så skulle man vända sig till den som var mer sakkunnig. Av den anledningen har jag i det här fallet till civilministern ställt en fråga som jag med stort intresse avvaktar ett svar på.
Herr talman! Eftersom jag inte tror att jag berikar debatten genom att yttra mig om allt som här sagts och eftersom herr Grebäck tydligen skall få svar från någon annan, skall jag ta upp en enda fråga, nämligen det som herr Tobé sade om Ljusnan. Jag utgår från att stenograferna rättar min felaktiga beteckning om jag blandade samman Vindelälven och Ljusnan, men det klaras väl i protokollet så småningom. Alla har tydligen den föreställningen att om ärendet går till vatten domstol, blir det en utbyggnad. Mot den bakgrunden skall man se att vi andra vill att frågan om en utbyggnad av denna bit bör prövas enligt de regler vi i dag tillämpar på sådana här frågor, alltså att vattendomstolsärenden skall kunna prövas av regeringen i ett större sammanhang, Därför är det fel att säga att vårt förslag är till ingenting förpliktande, som herr Tobé uttryckte sig. Tvärtom ger det en rejäl chans till prövning av själva sakfrågan.
Herr talman! Herr Bergman framhåller att deras förslag innebär en rejäl chans till prövning. Men det säger ingenting om resultatet av en sådan prövning. Vårt förslag är att riksdagen skall uttala sig för att dessa älvar inte skall utbyggas. Då är saken klar.

Herr talman! Får jag börja med att uttala min tillfredsställelse med den enighet om behovet av en fysisk riksplanering, en mera långsiktig hushållning med mark och vatten, som såväl remissyttrandena över civildepartementets rapport som utskottsbetänkandet över propositionen redovisar. Insikten om att våra naturresurser är begränsade tillgångar som för all framtid är av avgörande betydelse för folkets levnadsvillkor och den intensiva miljödebatt vi haft under senare år har banat väg för denna enighet. Jag skall kvittera litet grand av den vänlighet som från denna talarstol kommit förberedelsearbetet och inte minst mina medarbetare i sammanhanget till del med att uttala min respekt för det arbete som utförts av utskottet. Jag är medveten om att det har varit en hård tid för utskottet, men både debatten och talarlistan vittnar ändå om att här har skapats fram ett underlag för en mycket ingående debatt. Låt mig också, medan jag är kvar på vänligheterna, säga att jag när det gäller namnet Hushållning med mark och vatten gärna skall ge herr Tobé rätt i hans antagande att utskottets värderade ordförande har en inte så liten andel i den benämningen. fortsättningen är det som vi ser det från regeringen självklart att detta arbete skall ha en parlamentarisk förankring. Här anvisar utskottsmajoriteten, tycker jag, i sitt betänkande den väg som man mycket väl kan gå. Statsministern har tidigare i denna debatt utförligt redovisat socialdemokratins principiella inställning till samhällets ansvar för miljöfrågorna och angelägenheten av en samordning mellan fysisk och ekonomisk planering, markhushållning och regionalpolitik. Angelägenheten av denna samordning har understrukits i debatten. Det ger mig anledning att först bemöta den kritik som riktats mot förberedelsearbetet av civildepartementets avsnitt i propositionen. Detta förberedelsearbete har kritiserats i två avseenden, dels för att det med avseende på rapporten Hushållning med mark och vatten har bedrivits i kanslihuset och inte i en parlamentarisk utredning, dels för att remisstiden mellan rapporten och propositionen har ansetts vara i knappaste laget. Jag har i anslutning till besvarande av interpellationer haft tillfälle att bemöta den kritiken. Jag kan därför nu nöja mig med att erinra om att det just gällt att finna sådana former för denna nya typ av översiktlig planering att en nödvändig samordning kan ske med den riksplanering på andra områden som det ankommer på regeringen att redovisa förslag till riksdagen om. Det är skälet till att förberedelsearbetet för rapporten bedrivits i kanslihuset i nära samverkan mellan i första hand de departement som i sin verksamhet har att svara för sådana sektorer i samhällslivet som berörs av den fysiska riksplaneringen. I alla led under förberedelsearbetes gång, inklusive remisshandlingen, har framförts önskemål om mera tid för forskningsoch utredningsarbete och mera tid för bedömningar, innan man övergick till aktiva planeringsåtgärder. Vi har i de sammanhangen haft att väga å ena sidan kravet att redan nu kunna fatta mer välunderbyggda beslut och möta konkurrerande anspråk på våra naturresurser med en bättre planering och å andra sidan kravet att ha mera tid på oss att om möjligt uppnå ökad precision i arbetet. Regeringen har prioriterat kravet på omedelbara aktiva insatser från samhällets sida till skydd för vår miljö och av remissinstanserna fått ett betydande stöd för denna sin bedömning. Genom att skjuta bevarandeintressena i förgrunden och genom att skapa möjligheter att hindra att vi nu tar i anspråk naturresurser som det på längre sikt kan råda tveksamhet om hur vi bör utnyttja ökar vi vår handlingsfrihet inför framtiden och därmed våra möjligheter att bättre utnyttja de kunskaper och erfarenheter som vi kan förvärva i den fortsatta fysiska riksplaneringen. Det har varit och kommer att vara en strävan från socialdemokratins sida att bredda debatten i dessa frågor. Genom att fortlöpande publicera material från förberedelsearbetet och genom en omfattande informationsverksamhet i samband med publicerandet av rapporten i december månad i fjol har vi från civildepartmentets sida sökt medverka härtill. Det är naturligtvis helt felaktigt när man på sina håll försökt skapa föreställningen att de beslut som riksdagen nu går att fatta skulle innebära en avslutning på debatten i dessa frågor. Om riksdagen följer utskottets betänkande i anledning av propositionen kommer tvärtom den fortsatta debatten i dessa frågor att bli mera meningsfull. Låt mig i några punkter slå fast varför. Samhället kommer att ha helt andra möjligheter än tidigare att påverka vår hushållning med mark och vatten i enlighet med medborgarnas önskemål. Samhället får ökade möjligheter att skydda värdefull natur. Kuster, älvdalar och fjällregioner kan omedelbart bli föremål för särskild omsorg i planeringen. Samhället får bättre möjligheter att bestämma var tung miljöstörande industri får placeras, varvid förutom miljösynpunkterna också regionalpolitiska hänsyn tillgodoses. Samhället får bättre möjligheter att trygga tillräckliga områden vid kusten och i fjällen för rekreation och friluftsliv. Vi får de organisatoriska förutsättningarna för att kunna fullfölja långsiktig hushållning med mark och vatten över hela landet, samordnad med en regionalpolitik som syftar till att trygga sysselsättning och service. Vi får möjligheter att effektivare än för närvarande förhindra att enskilda markägare gör sig oförtjänta vinster på markvärdestegring och markspekulation. Det är med dessa nya möjligheter till vårt förfogande som vi kan fortsätta den aktiva miljödebatt som vi glädjande nog haft i vårt land under det senaste decenniet — den aktiva miljödebatt som tveklöst har sin stora andel i den breda samling kring huvudlinjerna i regeringens proposition som utskottsbetänkandet är ett uttryck för. Hur vi hushållar med mark och vatten blir av avgörande betydelse för i vilken miljö vi och våra efterkommande skall leva. Socialdemokratins uppfattning, att markoch miljöfrågor inte får styras av enskilt vinstoch spekulationsintresse, har fått ett brett stöd i remissopinionen. De stora löntagarorganisationerna, folkrörelserna och Kommunförbundet har gett sin helhjärtade anslutning till socialdemokratins strävan att genom planering och lagstiftning sätta alla människors rätt till en god livsmiljö i förgrunden för det politiska handlandet. Det var ju också för att kunna stärka möjligheterna härtill som regeringen redan i samband med att rapporten över förberedelsearbetet för den fysiska riksplaneringen publicerades i fjol höstas föreslog förstärkt lagstiftning för att motverka risken för att rapporten som sådan skulle kunna bli en orienteringskarta för markspekulanter. Redan då formerade sig moderata samlingspartiet till strid mot den socialdemokratiska grundsynen i dessa frågor. Moderatledaren framförde som sin uppfattning i riksdagsdebatten: ”Vem som kommer att förfoga över marktillgångarna, om det blir den som har mest betalt eller den som har minst betalt, behöver vi inte debattera. Finns det en begränsad tillgång på mark som står till förfogande för bebyggelse kommer alltid prismekanismen in i bilden.” Marknadshushållningens principer rätt igenom utan någon hänsyn till effekterna för de många människornas möjligheter att göra sina anspråk gällande, utan några nya åtgärder till skydd för allas rätt till en god miljö. Moderaterna sade sålunda nej till de åtgärder som regeringen då föreslog till en aktivare miljöpolitik från samhällets sida när det gäller hushållningen med våra naturresurser. Herr Bohmans budskap innebar i klartext, att den som har råd skall i fri konkurrens om marken ha möjlighet att kapa åt sig de bästa bitarna och därmed den bästa miljön. Den som inte har ekonomiska möjligheter att konkurrerera om de goda lägena skulle bli hänvisad till andra områden. Centerpartiet och folkpartiet anslöt sig principiellt till regeringens målsättning till markhushållningen men ville ha mera utredning, framför allt innan de tog ställning till utskottsinitiativet från socialdemokraterna med avseende på glesbebyggelsefrågorna i fysisk riksplanering, i vilket man uttalade sig för att också glesbebyggelse borde få bli föremål för någon bedömning från samhällets sida. En i det närmaste enhällig remissopinion har anslutit sig till tankegångarna i det socialdemokratiska utskottsinitiativet. Propositionen ansluter sig till de av riksdagen på denna punkt antagna riktlinjerna. Centern och folkpartiet har inte återkommit med några ytterligare utredningskrav. Utskottet konstaterar att riktlinjerna numera är allmänt omfattade. Till behovet av planmässiga överväganden även vid utnyttjande av mark för glesbebyggelse ansluter sig sålunda också i dag moderata samlingspartiet. Det är glädjande att kunna konstatera, att denna enighet numera råder om en så viktig förutsättning för vår aktiva miljöpolitik. När det gäller ersättningsfrågorna går en klar frontlinje mellan moderata samlingspartiet å ena sidan och de övriga partierna å den andra. Moderata samlingspartiet vill bevara nuvarande ordning — inga nya åtgärder från samhällets sida för att motverka riskerna, för markspekulation eller för att oförtjänt markvärdestegring skall hamna i fickorna på enskilda markägare. Moderata samlingspartiets inställning blottlägges på ett, som jag ser det, utomordentligt sätt i utskottets betänkande, när man konstaterar att denna inställning skulle innebära en fördelningspolitiskt inte godtagbar förmögenhetsöverföring av en sådan storleksordning, att syftet med reformen skulle helt omintetgöras, något som utskottet tar kraftigt avstånd från. Ersättningar skulle dessutom genom sin anknytning till förväntningsvärden och därmed skapade karaktär av generell vinstgaranti vid markspekulation strida mot allmän rättsuppfattning, anser utskottet. Den salvan i utskottets betänkande från de övriga partiernas sida mot moderata samlingspartiet är välbefogad. Jag förstår emellertid om centerpartiet i sina ställningstaganden i dessa frågor har haft en del bekymmer. Man har å ena sidan behovet av att styrka sina miljöpolitiska ambitioner och å andra sidan den hänsyn man av politisk-taktiska skäl anser sig nödsakad att ta till de markägarintressen som så renodlat kommit till uttryck bl.a. i Lantbrukarnas riksförbunds remissyttrande när det gäller lagstiftningen i anslutning till den fysiska riksplaneringen. Lantbrukarnas riksförbund ansåg för sitt vidkommande att lagstiftningsförslaget från civildepartementet i för hög grad gynnade samhällsintresset på bekostnad av markägarna. Man anslöt sig i ersättningsfrågorna närmast till de synpunkter, som kommit till uttryck i moderata samlingspartiets inställning. Centerpartiets försök att under en övergångsperiod garantera vissa nuvarande markägare och deras arvingar en rätt till ersättning för förväntningsvärden upp till 150 000 kronor får väl ses mot den bakgrunden. Det gäller att minska risken för att en eller annan markägare skall gå över till moderata samlingspartiet. Herr Fälldin talade i förmiddags om småbrukaren som skulle kunna förväntas sälja en eller annan tomt för glesbebyggelse och att det var honom som man från centerpartiets sida ville ge ett handtag med den här föreslagna övergångsbestämmelsen. Men är det småbrukarens möjligheter att under en övergångstid få ersättning för förlorad glesbebyggelserätt som centern slår vakt om med dessa tankegångar? Centern vill ju anknyta ersättningsregeln till taxeringsvärdet. Det kan låta bestickande, att har samhället taxerat och tar ut skatt på ett förväntningsvärde skall samhället ersätta markägaren om detta värde faller bort genom samhällets åtgärder. Men detta hjälper ju inte småbrukaren i glesbygden som skulle ha möjlighet att avyttra en eller annan tomt. Inom centern vet man naturligtvis att den sortens glesbebyggelseförväntningar normalt inte påverkar taxeringsvärdet. Det skulle sannerligen vara intressant att få veta hur den småbrukaren ser ut som skulle kunna få ut 150 000 kronor i ersättning för förlusten av glesbebyggelserätter. Herr Fälldin påstod att markexploatörer skulle tjäna på regeringens övergångsbestämmelser. Är det någon som hört talas om en stor markexploatör som har varit ute efter att bygga glest, att som herr Fälldin uttryckte saken dra fram vatten och vägar vilket han skulle ha större möjligheter att göra än småbrukaren, för att kunna bygga glest. Jag tror vi kan vara överens om att några markexploatörer inte gör så dåliga affärer. Centerns påstående att våra övergångsbestämmelser gynnar markexploatörer är sålunda felaktigt, vilket också utskottet säger. Nej, vad centern i stället vill göra är att betala ut ersättning för förlorad rätt till tätbebyggelse, vilket även herr Grebäck medgav. Man var i fjol med om att acceptera att vi för att motverka risken för markspekulation skulle utvidga tätbebyggelsebegreppet till sådana områden där tätbebyggelse kunde förväntas uppstå. Man var alltså med om att i sådana områden acceptera att ersättningar inte skulle utgå till markägare bara för att de måste avstå från att bebygga sin mark på ett ur miljösynpunkt olämpligt sätt. Nu vill man uppenbarligen under trycket av opinionen från bl.a. Lantbrukarnas riksförbund ändra sig till förmån för markägarna — i varje fall till förmån för de på fastigheten mantalsskrivna ägarna och deras arvingar. Man tror sig kunna utestänga markspekulanter från dessa ersättningar genom att tala om på fastigheten mantalsskrivna ägare. Kan då inte en markspekulant vara mantalsskriven på fastigheten? Blir markspekulation så mycket smakligare om den utförs genom en på fastigheten mantalsskriven person? Detta sätt att börja ersätta spekulativa förväntningsvärden i de, när det gäller efterfrågan på mark, mest utsatta områdena kan inte itt jag förstår vara till gagn ens för jordbruket, som just i sådana områden får svårigheter på grund av för höga markpriser. Genom de åtgärder vi gemensamt vidtog i fjol skapade vi ett bättre skydd mot markspekulation i sådana områden. Låt oss inte året efter börja tumma på detta skydd. Genom det förslag som man här tänker sig så Öppnar man ju faktiskt möjligheten även för markexploatörer att få del av denna typ av ersättning. Dessutom tror jag lika litet som utskottet att det är praktiskt möjligt att konstruera och tillämpa sådana regler som reservanterna föreslår. Jag delar också utskottets inställning att det från allmänna utgångspunkter inte är acceptabelt att i den markpolitiska lagstiftningen införa en princip som innebär, att konstaterandet av förväntningsvärden i taxeringar skulle berättiga fastighetsägarna till kompensation av allmänna medel om förväntningarna inte infrias. Varthän skulle den principen leda oss om den omsattes på andra områden i samhället? Har man från centerpartiets sida över huvud taget funderat över vilka konsekvenser den här regeln skulle få för kommunerna — om regeln över huvud taget skulle kunna konstrueras och tillämpas? När kommunerna skall till att planera i de här områdena vet de ju praktiskt taget inte vilka ersättningsanspråk de kan komma att ställas inför. Jag har talat om centern i det här sammanhanget — jag är väl medveten om att denna reservation är undertecknad också av folkpartiet. Folkpartiet intog för sitt vidkommande en glädjande klar inställning i dessa frågor i sin partimotion. Man konstaterade i denna del att det var principiellt riktigt att värden på grund av förväntningar om ändrad markanvändning inte skulle ersättas. Det slogs fast mycket ordentligt. Man instämde i huvudprinciperna att ersättning för intrång inte bör utgå för förväntningsvärden. Men så inträffar naturligtvis vad vi är vana vid när det gäller de inbördes förhållandena mellan de borgerliga partierna. När inte centerpartiet anser sig kunna släppa moderata samlingspartiet helt ur sikte i dessa frågor så måste naturligtvis folkpartiet hålla ett öga på centerpartiet enligt principen faller en så faller alla — åtminstone en liten bit. Nåja, socialdemokratin får tydligen dra lasset för en rak linje i dessa frågor, för så effektiva åtgärder som möjligt mot risker för markspekulation och en oförtjänt markvärdestegring. Vi gör det gärna i medvetandet om den betydelsefulla roll som en riktig lösning av dessa frågor spelar för våra möjligheter att trygga alla medborgares rätt till en god miljö. Vi gör det i enlighet med vår uppfattning att markoch miljöfrågor inte får vara objekt för spekulation och enskilt vinstintresse. Vi gör det i medvetande om det starka stöd vi har för denna inställning i remissyttranden från de stora löntagarorganisationerna, från folkrörelserna, från kommunförbunden, från naturskyddsintressena. Markägarna skall ha sin rätt att få ersättning för det intrång som genom samhällets planering görs i den pågående markanvändningen. Den markägare som under gällande lagstiftning vidtagit dispositioner för att utnyttja marken på ett sätt som en kommande mera aktiv planering från samhällets sida av hänsyn till miljön vill förhindra skall vidare genom övergångsbestämmelser ha rätt att få en ersättning som ger honom skälig kompensation för gjorda åtaganden. Men förväntningsvärden av annan karaktär som direkt och indirekt medverkar till att driva fastighetsvärdena i höjden och stimulera spekulation i mark skall enligt socialdemokratins mening inte ersättas. Vi vill bryta med den ordning som hitintills gällt på markhushållningens område och som möjliggjort för enskilda markägare att ganska ofta berika sig på den utveckling som medborgarna samfällt har medverkat till. Det skulle kunna anföras åtskilliga exempel på hur enskilda markägare genom en sådan markvärdestegring tillskansat sig betydande förmögenheter medan samhällets övriga medborgare fått betala priset härför genom ökade boendekostnader eller genom en hårdare exploatering av marken med en sämre boendemiljö som konsekvens. I den kommunistiska huvudreservationen utvecklas ett resonemang som jag också vill säga ett par ord om. Kommunisterna talar om att riksplaneringen är ett anpassningsinstrument och att den siktar på beslut i efterhand, när utvecklingen i stort redan är bestämd av privatkapitalet. Detta är ju en vrångbild. Den fysiska riksplaneringen är i själva verket uttryck för en helt annan syn på samhällets roll när det gäller markhushållningen. Vad de föreslagna planriktlinjerna syftar till är att — tvärtemot vad som sägs i den kommunistiska reservationen — kunna bestämma markhushållningen i grova drag genom förhandsbeslut av statsmakterna. Riktlinjerna är inte heltäckande, det kan vi alla konstatera. Men detta är just en effekt av att vi har velat vara ute i god tid och ge statsmakterna möjlighet att ange riktlinjer i förväg åtminstone i sådana delar av landet där vi har anledning att under de närmaste åren räkna med särskilt omfattande anspråk från skilda intressens sida att få disponera mark och vatten. Arbetet skall fortsätta och vi ämnar, om riksdagens beslut går i den riktningen som utskottsbehandlingen ger anledning förmoda, ta fram underlag för riktlinjer också i fråga om återstående delar av landet så snart det är möjligt. Kommunisterna resonerar som om vi redan i dag förfogade över ett fullständigt beslutsunderlag och fullständiga kunskaper om exempelvis de ekologiska sammanhangen. Det gör vi ju inte. Om vi inte skulle vara beredda att gå stegvis fram, som vi från regeringens sida har valt att göra, utan i stället siktade på den heltäckande planering som kommunistreservationen åsyftar, då skulle resultatet bli precis det som kommunisterna säger sig tycka så illa om, nämligen att planeringen fördröjs och kommer i efterhand. Vi har bedömt det så att vi måste handla nu. Det är därför regeringen trots kritik för ofullständigheter i kunskapsunderlaget och för korta remisstider har ansett det så angeläget att komma till beslut i riksdagen skyndsamt. I en kommunistisk reservation tar man o å upp frågan om Västkusten och finner, att denna i propositionen skulle vara starkt prioriterad när det gäller lokalisering av miljöstörande industri. Detta stämmer inte med vad som uttalats i propositionen. Där utvecklas ett resonemang, som går i helt motsatt riktning, nämligen att lokaliseringsönskemål som riktas mot Västkusten skall bedömas utomordentligt restriktivt. Till yttermera visso framhålls det i propositionen, att de regionalpolitiska och miljöpolitiska bedömningarna leder till samma slutsats i detta stycke. Utöver de synpunkter som utskottsmajoritetens talesmän anfört mot reservationerna vill jag bara tillägga att man i några av dem i förhållande till skrivningen i propositionen slår in öppna dörrar. Som exempel vill jag peka på den reservation i vilken man understryker vikten av att prövning av glesbebyggelse skall ske i sådana former att den inte blir betungande Nr 145 för SER sökande. Detsamma gäller Ka FESTENS Sen talar om Fredagen den SERSINUSHAANEA = Set KSrAnE TSESTVENA industrimark vid KISSAR Det IStdivnbeis finns ingen invändning i propositionen mot den tanken, såvida inte — — — reservanterna syftar på miljöstörande industrier. Låt mig i detta sammanhang säga som svar på herr Grebäcks fråga hur — ling och hushållning regeringen skall ge ytterligare direktiv till länsstyrelsen: Direktiven till med mark och vatlänsstyrelsen kommer att avse hur planeringen skall bedrivas, inte ten planeringens innehåll. I det senare avseendet gäller de riktlinjer som riksdagen antar, sådana de tolkas i första hand av länsstyrelse och kommun i samråd. Det är bara om länsstyrelse och kommun redovisar en uppfattning om planeringsriktlinjerna, som skiljer sig från riksdagsbeslutet, som regeringen måste gå in med direktiv för kommunens planläggning i anslutning till de riktlinjer som riksdagen har uttalat sig för i sammanhanget. Låt mig också i detta sammanhang än en gång få understryka, att hinder i vissa områden för miljöstörande industrier inte är detsamma som hinder för all industriell utveckling i sådana områden. Här som i andra sammanhang kopplar markhushållning och regionalpolitik till varandra, i målsättningen att trygga såväl tillgång på arbetskraft som rätten till en god livsmiljö för människorna i alla delar av landet.

Herr talman! Moderaterna sade nej till regeringens förslag om aktivare hushållning med mark och vatten, sade statsrådet Lundkvist. Det är inte sant. Det är ju rent nonsens att komma med ett sådant påstående. Har regeringen och statsrådet själv en så svag ställning i den här frågan att ni skall behöva använda sådana totalt felaktiga argument? Känner ni er verkligen så svaga? Vore det inte bättre att försöka stå med fötterna på jorden och argumentera mot den ståndpunkt som vi verkligen har intagit? Och vilken är det? Jo, vi har hela tiden sagt ja till nya riktlinjer för hushållningen med mark och vatten. Vi menar att det är nödvändigt att göra analyser och överväganden och dra upp riktlinjer som vi tidigare saknat för utnyttjandet av vårt lands tillgångar. Regeringens sätt att behandla Ritsemoch Kaitumfrågan visar om något att det behövs planmässighet då det gäller att tillvarata landets resurser. Vem var det som syndade den gången? Var det inte herr Lundkvist och hans meningsfränder? Men vad vi har sagt nej till är att man skall utnyttja behovet av nya riktlinjer för denna hushållning till att flytta fram sina socialiseringspålar på det sätt som regeringen har velat göra. Vi har accepterat en viss planering av glesbebyggelsen. Men vi har ansett att man inte behöver gå så långt i planeringshänseende som regeringen velat göra. Vi har ansett att den har varit för radikal. På många håll behöver man inte ett så omständligt planeringsförfarande som regeringen föreslagit. Det blir dyrt, det kräver en byråkrati, det leder till tidsutdräkt. Redan nu har JO vid upprepade tillfällen ingripit och klagat över den långsamma behandling som ägnas byggnadslovsärenden. Det vet säkert statsrådet. Vad vi inte accepterat är att man skall vägra ersättning åt markägare som förlorar den rätt de hittills har haft att bebygga sin mark. Den debatt som statsrådet Lundkvist och jag hade förra hösten rörde framför allt avvägningen mellan fritidsbebyggelse och det rörliga friluftslivet. Statsrådet är nu betydligt mer generös mot glesbebyggelse än då och har tydligen tänkt om. Den gången prioriterade statsrådet helt det rörliga friluftslivet och fritidsbebyggelse i byar. Det har skett ett omtänkande och det är svenska folket enbart tacksamt för. Den otroligt negativa syn som statsrådet Lundkvist den gången presenterade har modifierats, och det är vi också tacksamma för. Vi har i dag — det skall vi inte glömma bort — under den socialdemokratiska regeringen regler om hur ersättning skall ges, då intrång leder till att marken bara kan användas på ett sätt som står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde. Varför skall den regeln inte kunna vara kvar även i fortsättningen? Vad har den regeln för inverkan på möjligheterna att bedriva en förnuftig planering? Ingen som helst! Om två markägare har sina marker alldeles bredvid varandra, så kan de nya reglerna leda till att den ena får använda marken som han vill, medan den andra inte får använda marken som han vill. En av dem förlorar egendom, och en av dem får behålla sin egendom och utnyttja den. Det är ett slags lotteri om rättssäkerhet som inte hör ihop med den hittillsvarande rättsordningen. Man skall bedriva lotteri på det här sättet mellan olika markägare. Människorna skall behandlas lika, oavsett om de är markägare eller inte. Och när vi då kräver att man skall slå vakt om rättssäkerheten blir det i herr Lundkvists tappning att slå vakt om markspekulationen! Det är fel. De som drabbas är enskilda människor, väldigt mycket småfolk, småbrukare och andra markägare, Deras markägande har inte med markspekulation att göra. Markspekulationen skall vi nog kunna komma åt, och vi är helt inställda på att hjälpa till om det skulle behövas ytterligare åtgärder för att angripa markspekulationen som sådan. Sedan tog statsrådet upp frågan om markpriserna och de ökade boendekostnader, som ett fritt utnyttjande av marken skulle leda till. Men vem är den stora markspekulanten? Är det inte staten själv? Kommer statsrådet ihåg hur det gick till när staten sålde Järvafältet? Staten ville ha 300 miljoner kronor för fältet. Kommunerna i Storstockholm gjorde gällande att det ortspris som då var förhärskande, 3 kronor per kvadratmeter, skulle betalas, dvs. 120 miljoner kronor. Så småningom tvingade staten igenom ett pris på 240 miljoner kronor, ett a pris än det som då var gängse. Det ledde till att Järvafältet måste exploateras mycket hårdare än vad som annars hade varit nödvändigt. Det ledde till den dåliga bostadsmiljö på Järvafältet som människorna i dag kritiserar. Det ledde oi så till att lägenheterna inte efterfrågas, att lägenheterna står tomma och att staten måste gå in och subventionera de tomma lägenheterna. Detta är resultatet av statlig markpolitik!

Regional utveck, Jag har inte gjort någon invändning så långt, men jag ifrågasätter ling och hushållning däremot — och det tycks också civilministern ha gjort — om vägbygge, med mark och vat brunnsgrävning etc. är de enda säkra tecknen i skyn på att förväntningen ten varit reell. En reell förväntning är enligt övergångsbestämmelsernas utgångspunkt någonting som det skulle kunna anses obilligt, enligt riksdagsmajoriteten i fjol, att inte ersätta. I mitt huvudanförande frågade jag om civilministern åtminstone ville se över möjligheterna att knyta an till fastighetstaxeringen på något sätt. Jag frågar nu, och jag skulle vilja ha ett ja eller nej som svar: Tycker civilministern att hans avgränsning av ersättningsrätten verkligen leder till hans eget syfte? Svarar han ja på den frågan innebär det alltså att han med lugnt samvete kan ta ut skatt på ett taxeringsvärde som inbegriper förväntningar, men att han inte är villig att använda taxeringsvärdet ens för att avgränsa en grupp som skall ha rätt att få sin sak prövad — och prövad i vanlig ordning. Om det skulle bli så att inte alla får ersättning skulle ett sådant tllvägagångssätt ändå ha den fördelen med sig att man inte känner sig dömd utan att ha fått ett tillfälle att försvara sig. Det borde, som jag ser det, vara värdefullt att på den här vägen för första gången få in någonting som knyter an till fördelningspolitiska målsättningar, som jag en gång trodde att vi var överens om. Försök bevisa att statsministern hade rätt när han i förmiddags sade till herr Bohman: ”Men småfolket har inte någon anledning att oroa sig till följd av den nya lagstiftningen — det är de stora markspekulanterna som har det.”

Herr talman! Jag hinner tyvärr bara ställa en fråga till statsrådet Lundkvist — den som gäller industrikoncentrationen. I bilaga 2 s. 164 och 165 säger herr Lundkvist: ”Även jag finner rapportens” — dvs. rapporten om hushållning med mark och vatten — ”förslag till riktlinjer för de högexploaterade kusterna väl avvägda. — — — Beträffande de övriga kusterna ansluter jag mig — — — till de riktlinjer som föreslås i rapporten — — —.” Vad er då rapporten?

Är detta ej möjligt 175 är en förläggning till Västkusten möjligen att föredra. Förekommer dessutom stora utsläpp av närsalter och/eller syreförbrukande organisk substans torde Västkustlokalisering vara att föredra.” Såvitt jag förstår betyder rapporten som statsrådet ansluter sig till att Västkustlokalisering i de flesta fall är att föredra. Hur stämmer det med den regionalpolitiska syn som man i bilaga 1 påstår sig företräda? Det stämmer inte alls. Det måste betyda en avsevärd koncentration till
Herr talman! Statsrådet Lundkvist sade att vi skall ha en fortsatt debatt i riksdagen om dessa frågor. Detta kommer väl då att innebära att vi som nu bereds tillfälle att avge yttranden över riktlinjerna. Vi godkänna riktlinjerna för organisationen och sedermera skall vi också få information, antingen årligen som vi föreslår i vår motion eller också på det sätt som majoriteten uttalat sig för. Jag vet inte om uttalandet om att vi skall beredas tillfälle att yttra oss skall tolkas så att vi får yttra oss över riktlinjerna men att vi inte får hitta på några egna riktlinjer. Jag utgår från att vi har frihet att framlägga egna förslag, men jag kan inte språkbruket riktigt det kanske man skulle kunna få en förklaring på. Sedan anförde statsrådet att det har riktats kritik mot att utredningen hållits inom kanslihusets väggar osv. Jag har också tidigare anfört sådan kritik. När det gäller den tekniska delen har jag numera avstått från att göra det och sagt att vi kan godtaga tillvägagångssättet. Det är den bristande parlamentariska insynen framför allt när det gällt att genom lagstiftning förankra riksplaneavgöranden i den demokratiska beslutsprocessen som vi har riktat anmärkningar mot. Den kritik som jag tidigare i interpellationsdebatter framfört mot den tekniska delen vill jag inte upprepa. Däremot vill jag understryka detta med parlamentariska nämnder. Vi tycker att riksdagen är ett olämpligt organ för att vara detaljplanerare, även om det är i riksplanesammanhang. Riktlinjer skall riksdagen uttala sig om, men att hålla på med Ljusnan, Idefjorden osv. passar inte in i systemet. Därför kunde man ersätta riksdagen med något annat en mindre riksdag eller ett särskilt utskott. Vi har föreställt oss att man skulle kunna utforma en parlamentarisk nämnd av samma typ som andra rådgivande organ som finns i kanslihuset. Men riksdagen skall inte ersättas av något korporativt organ där parlamentarikerna inte har säte Det skall vara en demokratisk insyn. Det ligger naturligtvis en risk man kan bli gisslan för vad regeringen beslutar i frågor där man kanske inte har varit tillräckligt uppmärksam osv. Men vi tar den risken när vi nu föreslår ett parlamentariskt organ. Vi föreställer oss att det så småningom skall kunna bli ett resultat som passar bra.

Herr talman! Herr Bohman hörde kanske inte riktigt upp när jag sade att moderata samlingspartiet inte ville vara med om några åtgärder för att försöka stärka samhällets möjligheter att styra markhushållningen, när vi diskuterade dessa frågor i fjol. Man yrkade ju då avslag på hela den proposition som vi lade fram vid detta tillfälle.

Sedan konstaterade jag också att moderata samlingspartiet inte är berett att göra någonting i samband med de ersättningsfrågor som vi nu diskuterar, utan vill behålla hela den ordning som för närvarande gäller. Även det konstaterandet torde vara riktigt. Här skiljer sig ju herr Bohman och moderata samlingspartiet så helt ut från de övriga partierna att jag inte finner det mödan lönt att vi håller på och träter om det. Vi kommer aldrig att kunna bli överens om de här tingen, och jag föreställer mig att frontställningarna är utomordentligt väl klarlagda gertom den debatt om expropriationslagstiftningen som fördes här i natt mellan statsrådet Lidbom och företrädare för moderata samlingspartiet och genom partiledardebatten på förmiddagen. Men så sade herr Bohman: ”Vi skall gärna vara med om att vidta åtgärder mot markspekulation, om det skulle behövas sådana åtgärder.” Det vittnar ju om hur liten uppmärksamhet moderata samlingspartiet har ägnat de här problemen under de år som gått. Herr Bohman sade också att jag hade blivit mera generös nu än jag var i fjol när det gällde möjligheten att bygga fritidshus mera glest, om jag får använda det uttrycket. Han ville tillvita mig att i fjol bara ha kunnat tänka mig rörligt friluftsliv och fritidsbyar. Det är en helt felaktig föreställning som herr Bohman försöker inge kammaren. Redan i fjol hade jag den inställning som jag har redovisat i propositionen, nämligen att man naturligtvis skall pröva olika möjligheter och dessutom försöka möjliggöra fritidsbebyggelse i anslutning exempelvis till nuvarande jordbruksegendomar. Herr Grebäck menade att det där med övergångsbestämmelserna var en hetare potatis än han från början kunde tro. Det är helt riktigt, herr Grebäck.

När det gäller den i motionen från centerpartiet beskrivna regeln för hur man via taxeringarna skulle komma fram till vilka som skulle kunna få ersättning måste jag säga följande. För det första vidhåller jag att jag inte vet hur man skall göra för att skilja dessa ting åt i taxeringsvärdena. För det andra innebär detta att man ger sig in på principen att om visst värde lagts fast i taxeringsvärdet, så skall det alltid realiseras med hjälp av bidrag från samhällets sida. För det tredje är detta en som jag ser det utomordentligt vårdslös ordning till skillnad från den regel som vi har försökt skapa och som jag tycker är klar i förhållande till den centerpartiet pläderar för. Jörn Svensson har, som jag uppfattar honom nu, helt missförstått det här med riktlinjer. Såsom han skildrar” detta underlag som rapporten redovisar så håller han inte isär en redovisning av faktiska förhållanden och de riktlinjer som propositionen sedan ger för själva planeringen. Det är alldeles riktigt att man i rapporten redovisar de olika faktorer som kan tala för lokalisering av olika typer av miljöstörande industri vid den ena eller andra kusten eller i inlandet. Det är också riktigt att dessa faktorer kan så att säga gå på tvärs emot varandra. De tvingar oss då till en bedömning hur vi skall planera för att åstadkomma bästa möjliga avvägning. Det är då vi får riktlinjerna, och det är de riktlinjerna som är presenterade i propositionen och som när det gäller Västkusten innehåller vad jag sade i mitt inledningsanförande. Till sist vill jag till herr Tobé beträffande den parlamentariska förankringen säga för min del att vi inte alls skall ersätta riksdagen. Jag tycker att frågor om riktlinjerna för denna verksamhet angår riksdagen i allra högsta grad. Ordningen blir ju nu den att de riktlinjer som riksdagen uttalar sig för skall diskuteras på länsnivå mellan stat och kommun — staten företrädd av länsstyrelse, och prövas på den lokala planeringen. Vi får tillbaka detta ärende till regeringen och kommer att redovisa det på nytt för riksdagen med de möjligheter som alltid finns i riksdagen att motionera om ändringar i riktlinjerna. Jag tycker att det är fel att försöka ersätta riksdagen med någonting annat i detta sammanhang.

Herr talman! All right, jag skall inte fortsätta att träta med herr Lundkvist längre om vad han sagt eller inte sagt. Jag skall nöja mig med att ta ett praktiskt exempel som belyser de nya reglerna, och jag skall hämta det från ett område där risken för konflikt mellan markägarna och det allmännas intresse är särskilt påtaglig. Det gäller ett område där alltså statsrådet Lundkvist med större rätt än på andra håll — jag väljer alltså någonting som är bra för Er — skulle kunna ställa krav på både planering och inskränkning i bebyggelserätten. Jag tar exemplet från Stockholms skärgård, som jag känner bättre, vågar jag påstå, än de flesta här i kammaren. Tag ett hemman i mellanskärgården som i ett par generationer har varit i samma familjs ägo. De flesta av barnen arbetar i staden, och en av familjemedlemmarna driver fortfarande gården och fisket. Det är alltså fråga om en typisk gles skärgårdsbebyggelse, insprängd bland klipphällar och lövdungar. När familjen för de anhöriga i staden vill bygga ett eller två hus till på marken, infogade i naturen med den känsla för landskapet som skärgårdsbonden alltid har visat, då säger myndigheterna nej. Marken skall stå till förfogande för det rörliga friluftslivet, stränderna för båtfolket, och någon fast bebyggelse skall över huvud taget inte få komma i fråga. Jag vänder mig inte mot tanken på att man öppnar öar och mark för fritidsfolk. En mera planmässig skärgårdspolitik, där områden från börja har avsatts för det rörliga friluftslivets intressen, har vi moderater krävt snart i tio år.

Men genom en ersättningsrätt markerar i alla fall det ten svenska samhället att det är ett rättssamhälle och att det är berett att betala bonden, att kompensera honom för de uppoffringar som han gör för att många andra människor skall få fri tillgång till hans mark. Regeringens förslag står — och jag tycker att det här exemplet belyser detta — i strid med allt jämlikhetstänkande och alla rättviseskäl.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist sade att han visste inte hur han skulle bära sig åt för att tillämpa de förfaranderegler som vi föreslår i taxeringssammanhanget. Men det tror jag inte att statsrådet skall bekymra sig så förfärligt mycket om, utan överlämna med fullt förtroende detta åt domstolarna, så klarar de nog upp det. Det är inte svårt att vara generös när det är andra som får betala — det är värre att vara det när det går ut över en själv. Jag har märkt i många sådana här sammanhang, där samhället är intressent i konflikt med de enskilda, att de som företräder samhället ofta är alldeles ovanligt generösa när det gäller att ställa krav på att de enskilda skall upplåta värden som de har räknat med är deras och som man faktiskt tar ifrån dem. Jag tycker att de krav som man ställer här är ganska rimliga. Det gäller ett övergångsskede och det gäller en kategori av människor som sannerligen inte lever — åtminstone i regel — i sådana omständigheter att de inte behöver de slantar som fastigheterna kan ge dem. Jag skulle kunna nämna många exempel på vilka konsekvenser detta kommer att få för många fiskarbönder och småbönder ute i skärgårdsregionen, där det genomförts, men tiden medger det inte. Herr talman! Det här var den avdelning där statsrådet vänder taggarna utåt. Jag skulle också vilja återfalla på den avdelning där han var vänlig och gav uttryck för ett tack till civilutskottet för det arbete vi har utfört. Vi vill kvittera det; vi är naturligtvis trots allt glada över att vi fått vara med om att behandla den här utomordentligt intressanta propositionen Hushållning med mark och vatten.
Herr talman! Vad är det som jag kan ha missförstått, herr statsrådet Lundkvist? I rapportmaterialet — redovisat på s. 14 i bilaga 2 tas ju mycket klart ställning, på föregivet miljöpolitiska grunder, för Västkustlokalisering och väsentligen mot ostkustlokalisering och inlandslokalisering. På s. 165 ansluter sig departementschefen i sitt uttalande till rapportens förslag till riktlinjer. Längre fram säger visserligen statsrådet Lundkvist också att man skall försöka fördela så mycket som möjligt av den här väldiga ansamlingen till Västkusten, som tenderar att uppkomma, på andra delar av landet, för annars stämmer det inte med de regionalpolitiska målen. Det är i och för sig ett riktigt påpekande. Men statsrådet säger också att lokalisering av miljöstörande anläggningar till Västkusten bör medges bara om starka miljöpolitiska skäl talar för en lokalisering dit. Det är emellertid just det som' rapporten anför som skäl för att förlägga dem till Västkusten. Och varför gör man det? Jo, därför att man förutsätter att man icke skall lägga de starka krav på rening på storindustrin som är nödvändiga för att man skall få den situationen att man slipper förlägga dessa industrier till Västkusten och i stället placerar dem på ostkusten och i inlandet. Och eftersom det ingenstans i rapporten står talat om skärpta krav eller att sådana är önskvärda blir följden av det kombinerade tänkande som finns i departementschefens yttrande och i rapporten en mycket starkt markerad koncentration av tung industri till sydvästra Sverige.
Herr talman! Jag använde felaktigt uttrycket ersätta riksdagen, men det står inte i motionen och inte heller i vår reservation. Vad vi vill ha är emellertid en parlamentarisk förankring. Det har vi utformat där. Jag kanske kan ta en liknelse med ämbetsverken och länsstyrelserna. På båda ställena har man lekmannastyrelser. En riksplanering är något som står över ämbetsverken och departementen. Den är egentligen någonting som borde lyda under statsministern, och då har man inte den möjligheten. Men det finns naturligtvis andra möjligheter att hitta på något lämpligt sätt att ersätta den insyn som borde finnas i det fallet. Slutligen tackar jag för vad statsrådet Lundkvist sade, nämligen att man har rätt att motionera om riktlinjer. Då kan man tydligen också ta initiativ, och man ges inte bara tillfälle att yttra sig över de kommande riktlinjerna. Vi skall försöka utnyttja den möjligheten i fortsättningen att motionera på lämpligt sätt.